Då samrådet med partigruppernas företrädare och överläggningarna med vice talmännen ännu inte slutförts blir det nödvändigt att anordna ett extra plenum i morgon och eventuellt även på fredag. På torsdag hålls, förutom redan utannonserat arbetsplenum kl. 12.00, ett extra sammanträde kl. 16.00. Min förhoppning är att förslaget om ny statsminister kan avges vid sammanträdet kl. 12.00 och bordläggas andra gången kl. 16.00. Omröstningen om förslaget sker därefter på fredagen vid ett sammanträde som, med ändring av den preliminära tidsplanen, tar sin början kl. 11.00. Om det inte blir möjligt att slutföra överläggningarna så tidigt att förslaget om ny statsminister kan avges vid sammanträdet kl. 12.00 på torsdagen sker den första bordläggningen vid det extra sammanträdet kl. 16.00 samma dag. Det blir då nödvändigt att anordna ett extra sammanträde även på fredagen. Förslaget bordläggs andra gången kl. 09.00 på fredagen, och omröstningen äger rum vid ett extra sammanträde kl. 11.00.

Herr talman! Under riksmötets första vecka har ett antal interpellationer och frågor anmälts till statsråd som numera tillsammans ingår i expeditionsministären. Varken regeringsformen eller riksdagsordningen innehåller några särskilda regler för det fallet att statsråd avgår efter att ha fått interpellation eller fråga. Med tanke på syftet med de båda frågeformerna har emellertid mina regeringskolleger och jag funnit att regeringens avgång får anses ha lett till att ändamålet med frågorna till statsråden har bortfallit. I den mån de spörsmål som frågorna avser fortfarande har aktualitet, sedan en ny regering tillträtt, kan naturligtvis interpellation eller fråga i ämnet framställas på nytt. Av dessa skäl ber jag att på övriga statsråds och egna vägnar få meddela att vi inte avser att besvara de interpellationer och frågor som har framställts.

Herr talman! Det är i Sverige tillåtet att i det direkta syftet att skada ett företag sprida lögner om företaget och dess produkter. Något egentligt skydd mot ekonomiskt förtal finns inte i den svenska lagstiftningen. Det finns visserligen situationer då reglerna om förtal i brottsbalkens 5 kap. har kunnat användas för att ingripa mot ekonomiskt förtal. Uppenbart är emellertid att de här alternativen lämnar ett mycket begränsat utrymme för beivrandet av ekonomiskt förtal. Ändå vet vi att ekonomiskt förtal förekommer och att det i vissa fall hårt har drabbat både stora och små företag samt enskilda fysiska personer. Det är också känt att ekonomiskt förtal i en del fall har lett till att företag fått svårigheter med att i fortsättningen sälja sina produkter och därmed också svårigheter att upprätthålla anställningen. Jag vill också gärna understryka att det för konsumenterna naturligtvis är av stor vikt att inte lögner kan spridas hur som helst om olika företag och deras produkter. Hela konsumentupplysningens idé, nämligen att sprida korrekta faktauppgifter om olika produkter, kan ju i det enskilda fallet komma i fara om lögnaktiga uppgifter kommer att stå mot den sannfärdiga konsumentupplysningen. Herr talman! Det har rått enighet här i riksdagen om att ekonomiskt förtal kan leda till svåra problem i de enskilda fallen. Riksdagen har emellertid, under hänvisning till att det kunde förutsättas att regeringen ägnade tillbörlig uppmärksamhet åt de här frågorna, under ett flertal av 1970-talets riksmöten avslagit motioner med krav på utredning om ekonomiskt förtal. Jag vill betona att majoriteten som har velat avslå och avslagit dessa motioner varje gång har instämt i att det föreligger problem med ekonomiskt förtal. Minoriteter i riksdagen av varierande storlek har velat gå ett steg längre och hos regeringen begära att en utredning om eventuell lagstiftning rörande ekonomiskt förtal skulle tillsättas. Riksdagen skall i dag ta ställning till justitieutskottets betänkande nr 2 och därmed ånyo till frågan om ekonomiskt förtal, och man kan konstatera att justitieutskottets majoritet inte längre hänvisar till att frågan om lagstiftning rörande ekonomiskt förtal kan förväntas bli beaktad av regeringen. Utskottet säger i stället kategoriskt att någon sådan lagstiftning inte behövs. Men vilka argument mot en utredning av frågan om lagstiftning rörande ekonomiskt förtal är det då som kan anföras? Jo, det brukar hävdas dels att en sådan lagstiftning skulle kunna leda till oacceptabla inskränkningar i yttrandeoch tryckfriheten, dels att den skulle kunna inverka menligt på möjligheterna att bedriva effektiv konsumentupplysning. Låt mig beträffande frågan om tryckfriheten säga att det i den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet liksom i min motion i ärendet som föranlett betänkandet klart sägs ifrån att yttrandefriheten inte får inskränkas på ett oacceptabelt sätt. Med andra ord: Skulle det i utredningsarbetet visa sig att det inte går att utforma regler om ekonomiskt förtal utan att dessa leder till oacceptabla inskränkningar i tryckfriheten, då får man avstå från en sådan reglering. Men jag vill samtidigt understryka att mycket talar för att det skulle vara möjligt att införa regler om ekonomiskt förtal utan att för den skull betydelsefulla inskränkningar i tryckfriheten i något hänseende behöver göras. Jag vill också betona att regler om ekonomiskt förtal inte nödvändigtvis behöver innebära att den som bryter mot reglerna gör sig skyldig till tryckfrihetsbrott. Det är ju faktiskt inte bara massmedia som sprider lögnaktiga uppgifter om företag och deras produkter. Det är alltså inte absolut nödvändigt att regler om ekonomiskt förtal utformas som tryckfrihetsbrott. Beträffande frågan om konsumentskyddet vill jag understryka att det är självklart att en effektiv konsumentupplysning skall kunna bedrivas också om man har regler om ekonomiskt förtal. Det finns ju inte något som säger att inte exempelvis konsumentupplysande myndigheters eller massmedias värdeomdömen eller kvalitetsomdömen skulle kunna spridas bland konsumenterna, även om man har regler om ekonomiskt förtal. Som bekant är det med de regler vi har när det gäller förtal av fysiska personer redan i dag fullt möjligt för exempelvis tidningsrecensenter att fullständigt skriva ner en rollprestation, en författares verk eller något liknande. På samma sätt skulle det, efter det att vi hade infört regler om ekonomiskt förtal, självfallet vara möjligt att kritisera företag och deras produkter. Det som nu yrkas i den reservation som är fogad till utskottets betänkande är att frågan om lagstiftning rörande ekonomiskt förtal helt förutsättningslöst skall utredas. Jag har betonat att riksdagen tidigare har sagt att det finns problem på detta område. Nu säger emellertid utskottet att man inte anser att det finns någon som helst anledning att utreda frågan. Detta finner jag ganska uppseendeväckande, särskilt som frågan när den senast var föremål för remissbehandling fick ett överväldigande stöd av remissopinionen som ville att man skulle utreda den på ett förutsättningslöst sätt. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationen, och jag vill samtidigt fråga utskottets talesman: Vad är det som har inträffat som gör att frågan om ekonomiskt förtal plötsligt inte längre utgör något problem? Vad är det som har inträffat som motiverar att frågan över huvud taget inte skall bli föremål för någon utredning eller några ytterligare överväganden? Jag tror att det skulle vara värdefullt om vi kunde få ett klart svar på dessa frågor.

Herr talman! Krav på lagstiftning och ändring av tryckfrihetsförordningen för att komma åt s.k. ekonomiskt förtal har framförts här i riksdagen många gånger. Alltid har det varit moderater eller tidigare högermän som burit fram motionerna. Under tvåkammarsystemets tid kunde det hända att det samma år fanns flera högermotioner med likalydande krav. Före 1970-talet var också högermän ensamma reservanter i det riksdagsutskott som behandlade motionskravet på lagstiftning mot s.k. ekonomiskt förtal. I det nya riksdagshuset uppstod i början av 1970-talet en borgerlig trepartiallians bakom detta krav.

Nu är kravet på en lagstiftning i denna fråga mycket äldre än så. Redan för 25 år sedan, 1953, föreslog straffrättskommittén i ett betänkande, Förslag till brottsbalk, att en särskild bestämmelse om ”ekonomiskt förtal” skulle skrivas in i bedrägerikapitlet. Den dåvarande socialdemokratiske departementschefen avvisade dock förslaget, bl.a. med motiveringen att han ansåg att spridande av oriktiga och ogrundade uppgifter, som utredningen hade definierat som ekonomiskt förtal, ofta kunde beivras som vanlig ärekränkning. I en proposition till riksdagen 1962 vidhöll den dåvarande regeringen denna ståndpunkt som motiv för att avvisa ett förnyat krav på en särskild lagstiftning. Man fick starkt stöd för den uppfattningen i riksdagen. Sedan dess har riksdagen haft anledning att många gånger pröva motionskrav på lagstiftning. 1974 modifierade man på borgerligt håll kravet i utskottsreservationen till ”en utredning”, men målet var naturligtvis detsamma som tidigare år. Nu är det egentligen inte moderaterna utan Industriförbundet som har varit ivrigast när det gäller att kräva lagstiftning mot s.k. ekonomiskt förtal. Moderater, och tidigare högermän, har här i riksdagen egentligen bara varit budbärare, som lagt fram motioner med Industriförbundets krav. När man studerar 1970-talets motionstexter märker man att det egentligen är en skrivelse 1971 från Industriförbundet till dåvarande regeringen som har bildat underlag för de flesta moderatskrivningarna. I en av motionerna skrev man 1.0. m. i flera stycken ordagrant av Industriförbundets skrivelse. Vad Industriförbundet då krävde var en lagstiftning för att försöka förebygga publicitetsskador. Man uttryckte sig i klartext så här: ”Straffbestämmelser skulle få en allmänpreventiv effekt och förmodligen nedbringa antalet skadevållande utsagor. I förekommande fall skulle därigenom den drabbade även kunna få ersättning för allmän förmögenhetsskada. Straffbuden bör omfatta såväl osanna som ogrundade påståenden.” Det är alltså massmediernas omdömen om företag, deras varor och tjänster, som man vill komma åt med en lagstiftning mot s.k. ekonomiskt förtal. Straff och skadestånd vill man tillgripa för att avskräcka pressen från publicitet som kan skada företag och minska företagens omsättning. Motiven återfinns i varierande formuleringar i moderatmotioner under årens lopp. Vi socialdemokrater anser att en lag av det slag som moderaterna strävar efter skulle innebära ett mycket allvarligt hot mot bl.a. massmediernas aktiva och värdefulla konsumentupplysning, och vi har ett gott stöd för vår uppfattning. 1974 sände justitieutskottet det årets motionskrav på remiss till berörda myndigheter och organisationer. I ett svar skrev Pressens samarbetsnämnd, bakom vilken står Publicistklubben, Journalistförbundet och Tidningsutgivareföreningen, bl.a. så här: ”I det moderna samhället med dess starka inriktning på produktion och konsumtion är det en viktig uppgift för massmedierna att ge konsumenterna vederhäftig upplysning om varor och tjänster. Denna upplysning kan ske antingen i form av konsumentupplysning, dvs. statlig information om varor och tjänster, eller genom varurecensioner som återger journalisters personliga värdering. För att så allsidigt som möjligt informera läsaren måste det vara en självklar strävan att bl.a. belysa konkurrensförhållanden. Vida gränser för yttrandeoch tryckfriheten är nödvändiga för att massmedierna skall kunna fullgöra denna viktiga uppgift. En lagstiftning mot ekonomiskt förtal skulle kunna leda till att den omöjliggörs.” Tjänstemännens centralorganisation, TCO, var också mycket avvisande till lagstiftning. Man skrev i remissvaret att man tog avstånd från moderaternas motionskrav och ansåg att nuvarande skydd mot s.k. ekonomiskt förtal var tillräckligt. Man uttalade från TCO rädsla för att en lagstiftning skulle inverka hämmande på bl.a. arbetstagarorganisationernas företagsupplysning. Men en organisation — Industriförbundet — uttalade i sitt remissvar stor entusiasm för moderaternas motionskrav. Man krävde från det hållet effektiva preventiva insatser, med andra ord en lagstiftning som kunde avskräcka massmedierna. Trots varningsorden från Journalistförbundet, Publicistklubben, TCO m.fl. tunga remissorgan samlade sig ändå 1974 samtliga borgerliga ledamöter i justitieutskottet bakom ett utredningskrav med anledning av moderatmotionen. Strax före motionsbehandlingen det året skrev flera liberala tidningar, bl.a. Dagens Nyheter, och uppmanade folkpartisterna i riksdagen att rösta för socialdemokraternas avslagsyrkande. Och resultatet blev i jämviktsriksdagen 1974 en övervikt på 44 röster för socialdemokraternas reservationsförslag. Sedan dess har inget förslag förts fram till behandling eller votering i riksdagen förrän i år, då moderaterna återkom med en motion i januari. Och nu inträffar det intressanta: nu är moderaterna på nytt ensamma bakom kravet från justitieutskottet, och reservanterna finner inte ens anledning att gå upp här i debatten och motivera sitt ställningstagande. Centerpartiets och folkpartiets ledamöter har övergivit sina regeringsbröder. Men detta skall tydligen tonas ned i debatten. Visserligen inträffade denna klyvning i utskottet några dagar efter det att den borgerliga regeringen hade börjat haverera och samma dag som den upplöstes, men jag hoppas att det inte är den sprängningen som är motivet för folkpartisters och centerpartisters frigörelse. Ingen centerpartist eller folkpartist tycks nu villig att begära ordet och berätta om anledningen till omvändelsen. Jag vill tro att det är fråga om ett tillnyktrande i de leden i denna fråga. Vi socialdemokrater hälsar utskottets starka majoritet 1978 med stor tillfredsställelse. Vad det beslut som nu skall fattas handlar om är, att vi som yrkar avslag på moderatkravet därmed vill värna om tryckfriheten och yttrandefriheten. Visst kan övertramp göras i massmedierna — det skall vi medge. Det kan vara sådant som också skadar i något fall. Men vi anser att sådana övertramp kan beivras via annan lagstiftning och massmediernas egna sanerande åtgärder. Vi socialdemokrater vill inte vara med om att omgärda det fria ordet med den lagstiftning som Industriförbundet och moderaterna önskar. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till yrkandet i justitieutskottets betänkande nr 2 om avslag på moderatmotionen.
Herr talman! Det är riktigt, Arne Nygren, att Industriförbundet har haft denna inställning, liksom ett stort antal småföretag som varit utsatta för lögnaktig ryktesspridning, som har riskerat de här småföretagens sysselsättning. Jag vill gärna fråga Arne Nygren om det är något fel i att småföretag reagerar mot att lögnaktiga uppgifter leder till att deras sysselsättning riskeras. Jag vill gärna veta vad Arne Nygren tycker på den punkten, för det är ganska intressant. Jag skall i övrigt bortse från Arne Nygrens försök att i stället för att diskutera sakfrågan insinuera att det finns dunkla och icke uttalade motiv bakom de här motionskraven. Jag försökte i mitt inledningsanförande att i någon mån analysera den kritik som har riktats mot tanken på regler om ansvar för ekonomiskt förtal och konstaterade därvid att invändningarna har varit relativt svaga, att tryckfriheten på intet sätt behöver hotas. Man behöver, som jag sade, inte ens göra ekonomiskt förtal till ett tryckfrihetsbrott. Det bemötte Arne Nygren inte med ett ord. Det är ganska självklart att sådana regler inte får leda till att konsumentupplysningen hindras. Om det f. ö. är någonting som skall känneteckna konsumentupplysningen, så är det sanning —till skillnad kanske från företagens egna, något välvilliga omdömen om sina produkter. Konsumentupplysning skall väl alltid vara sannfärdig. På vad sätt skulle sådan konsumentupplysning kunna komma att stå i strid med regler om ansvar för ekonomiskt förtal? Jag vill gärna ha svar på den frågan också. Arne Nygren åberopade ett par remissinstanser. Jag tycker det finns skäl att ta intryck av den kritik som har riktats mot den här tanken. Jag vill därför än en gång särskilt starkt betona att det här förslaget inte får leda till att tryckfriheten inskränks. Men ändå måste jag fråga: Vem är det som Arne Nygren vill skydda? Det är alldeles uppenbarligen inte företagen, som är måna om att i fri konkurrens och utan att bli baktalade kunna fortsätta att sälja sina produkter och därmed hålla sysselsättningen uppe. Näringsfrihetsombudsmannen uttalade också sitt stöd för motionskraven på en utredning. Det kan knappast heller vara konsumenterna som Arne Nygren är ute för att skydda, därför att KO har faktiskt också ställt sig bakom kravet på utredning av denna fråga. Det kan inte vara av huvudsakligen rättsskäl som Arne Nygren har betänkligheter, eftersom bl.a. justitiekanslern och riksåklagaren har varit inne på tanken att man borde utreda frågan för att klargöra hur eventuella regler om ansvar för ekonomiskt förtal skall vara utformade. Jag fick inte svar på den fråga som jag tidigare ställde till Arne Nygren: Vad är det som har inträffat som gör att vad riksdagen tidigare enhälligt ansåg vara ett problem, nämligen att det faktiskt förekommer ekonomiskt förtal, i dag inte längre är något problem? Vad är det som gör att man bara kan säga att det här skall över huvud taget inte utredas, det är en ointressant fråga? Vad är det för fel —-jag upprepar den frågan så att det skall finnas möjligheter att svara på den —i att små företag försöker värja sig mot lögnaktiga uppgifter som kan skada sysselsättningen och som kan leda till obalans i den fria konkurrensen? Och vad är det Arne Nygren egentligen vill skydda? Jag har framhållit att det här handlar om en förutsättningslös utredning. Det är självklart att tryckfriheten inte får tummas på. Det är självklart att konsumentupplysning skall få bedrivas fritt. Det har också KO sagt att man kan tänka sig, även om denna fråga utreds. Vad är det Arne Nygren vill skydda, när han nu, med olika insinuationer som vapen, blankt avvisar kravet på en allsidig utredning om frågan om ansvar för ekonomiskt förtal?

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i den här debatten, men eftersom nu herr Nygren har åberopat centerns tidigare ställningstagande vill jag erinra om att centerpartiet inte heller förra gången, då frågan var uppe till behandling, yrkade bifall till motionen. Det var vid 1975/76 års riksmöte, och då var moderaterna ensamma reservanter i utskottet. Det var för resten bara en enda moderat som reserverade sig, om jag inte minns fel. Det är således inget nytt när centern inte heller i år följer motionen. Anledningen är bl.a. att riksdagen år 1974 beslöt att klart avslå motionens yrkande. Detta har också herr Nygren redovisat. Oavsett hur stort eller hur litet intresset var hos centern att biträda motionskravet, så följde vi det då för att utredningsvägen bringa klarhet i begreppet ekonomiskt förtal. Bara att definiera begreppet och skilja det från befogad kritik var mycket besvärligt. Motionen hade varit på remiss, och flera tunga remissinstanser hade också biträtt förslaget. Riksåklagaren hade sagt att det är ett svårbedömt område, där intresseavvägningar och gränsdragningar av olika slag måste göras. Därför ansåg han att en utredning skulle kunna klargöra om det är önskvärt och erforderligt med ett ingripande lagstiftningsvägen. När näringsfrihetsombudsmannen menade att sakliga skäl förelåg att utreda frågan tyckte han också att utredningen inte borde begränsas till frågan om kriminalisering av ekonomiskt förtal, utan att en möjlighet också borde ges att överväga problemet i vidare mån. Jag åberopade i debatten år 1974 dessa synpunkter som stöd för en utredning men underströk också att utredningskravet inte alls behövde leda till lagstiftningsförslag. Från centerns sida eftersträvade vi inte någon ändring av de nuvarande principerna för yttrandeoch tryckfrihet. Det vi ställde oss bakom var i stället kravet på en utredning av frågan huruvida det fanns reella förutsättningar att, utan att träda yttrandeeller tryckfriheten för när, åstadkomma ett skydd mot ekonomiskt förtal. Men när sedan utskottsmajoritetens förslag om bifall till motionsyrkandet år 1974 föll — med siffrorna 125 mot 169 — var det, tyckte vi, en så klart uttalad mening av riksdagen att vi inte biträdde förslaget när det återkom till 1975/76 års riksmöte, och därför gör vi det inte heller i dag.
Herr talman! Joakim Ollén ställde en mängd frågor till mig. Det saknades bara en, och den borde han kanske ha tillagt: Vad är det som har inträffat när inte ens de gamla regeringsbröderna längre är beredda att följa moderaterna trots att kraven på en utredning är exakt desamma nu som de var 1973 och som de var 1974? Nu har herr Polstam försökt förklara centerns ståndpunkt. Jag skall inte gå närmare in på den förklaringen. Joakim Ollén frågade vad jag menar att det är för fel i att små företag reagerar. Men nu är det inte några små företag som har reagerat, utan det är Industriförbundet som har varit aktivt i det här fallet. Jag skulle gärna vilja säga en sak, Joakim Ollén: Gå upp och ge några exempel på små företag som har drabbats av att vi saknar en lagstiftning mot ekonomiskt förtal och genom att eventuella övertramp av massmedierna inte har kunnat beivras på annat sätt! Sedan sade herr Ollén att jag hade påstått att det fanns dunkla motiv bakom motionskravet. Jag vet ju inte hur Joakim Ollén bedömer Industriförbundet. Inte tycker jag att Industriförbundet har några dunkla motiv. Förbundet har faktiskt uttryckt sig ännu klarare, men i stort sett på samma sätt som moderaterna. Det är en intressefråga för Industriförbundet, och moderaterna har välviligt år efter år ställt upp och burit fram den till riksdagen. Joakim Ollén säger att tryckfriheten inte hotas. Men det tycker Publicistklubben, Sveriges alla journalister anslutna till Journalistförbundet och Tidningsutgivareföreningen. Menar Joakim Ollén att han är bättre på att bedöma detta än vad de tre tunga remissinstanserna har varit? Till sist frågade Joakim Ollén vem det är som jag vill skydda. Det sade jag mycket tydligt i mitt första inlägg. Vi socialdemokrater vill skydda det fria ordet, yttrandefriheten och tryckfriheten. Därför vill vi inte vara med om någon ytterligare lagstiftning som omgärdar det fria ordets utövning. Både herr Ollén och herr Polstam gjorde sig skyldiga till en del felsägningar när de påstod vilka remissinstanser som hade sagt ja till en utredning. De flesta av dem som räknades upp har efter en hel del motiveringar kommit fram till att de inte skulle motsätta sig en utredning — och det är någonting annat än att säga ja. Jag vill, herr talman, än en gång yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan.
Herr talman! Det må vara mig förlåtet om jag här i kammaren inte ämnar dra ett antal konkreta exempel på små företag som har utsatts för ekonomiskt förtal. Jag tror att Arne Nygren förstår att det inte vore särdeles lyckat. I den mån Arne Nygren inte känner till sådana fall kan jag hänvisa till exempelvis småföretagarpressen, där flera har tagits upp och debatterats. Jag vill i det avseendet också hänvisa till näringsfrihetsombudsmannens remissvar 1974, som innehåller olika exempel på företag, inte små — det skall erkännas — utan stora, som har utsatts för ekonomiskt förtal. Det finns alltså ett problem med ekonomiskt förtal. Det intressanta är att det har en enig riksdag sagt år efter år. Jag har flera gånger frågat: Vad är det som gör att det nu plötsligen inte finns något problem längre? Det har jag inte fått något svar på. Jag menar att problemet fortfarande är så allvarligt att det borde vara värt att utreda. Jag vill beträffande tryckfriheten understryka att en hemställan om att en utredning skall tillsättas inte gärna kan vara ett hot mot tryckfriheten. Jag har betonat att det finns all anledning att ta intryck av de här remissinstanserna som herr Nygren säger att jag inte bryr mig om. Det gör jag visst! Men jag menar att det borde gå att utforma regler på området som inte står i konflikt med det intresse vi vill värna om när vi hävdar tryckfrihetsrättens fundamentala betydelse i vårt samhälle. Det vore rimligt att tillsätta en sådan här utredning, och jag vill avslutningsvis än en gång yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Joakim Ollén frågade av vilken anledning jag inte svarade på frågan varför det inte skulle finnas problem längre. Jag tror att vår utskottsskrivning i det fallet inte skiljer sig från tidigare års utskottsskrivningar. Jag sade avslutningsvis i mitt första inlägg att det kan förekomma övertramp från massmedia, och det skall vi medge, men att det är övertramp som kan åtgärdas med nuvarande lagstiftning och de saneringsåtgärder som massmedierna har påtagit sig. Det är därför vi har avstyrkt en ytterligare lagstiftning. Anledningen till att ni moderater och Industriförbundet vill ha en skärpt lagstiftning är att den skall verka avskräckande på massmedierna när det gäller att skriva om företag och deras produkter. Det är det vi är så rädda för, och det är därför vi med sådan kraft går emot den tanken. Nu återkommer det resonemang som vi hörde 1973 och ännu mer 1974, att det bara är en utredning som man begär. Jag vill i det fallet återge vad vår värderade förra utskottsordförande Astrid Kristensson, som jag ser befinner sig här, sade i en debatt om dessa frågor för några år sedan: Naturligtvis är det långa perspektivet att vi vill ha en lag och det korta perspektivet att vi vill ha en utredning. Så pass ärlig borde också Joakim Ollén vara att han efter sin argumentering här säger att naturligtvis vill moderaterna och Industriförbundet ha en skärpt lagstiftning. Jag tycker inte att han skall försöka gömma sig bakom en ursäkt att det nu bara är en fråga om en utredning.

Det tycker jag inte att ni borde skämmas för att också ärligt berätta här inför kammaren.
Herr talman! Låt mig bara klargöra att vad som står i reservationen enligt min uppfattning pekar på att det skall vara en alldeles förutsättningslös utredning. Låt mig också påpeka att detta att jag nu framhåller att det är fråga om ett krav på en utredning och inte ett konkret förslag verkligen inte är någon ursäkt för att frågan förs fram utan ett klargörande av att det ju först är när ett förslag finns som man kan ta ställning till i vilken utsträckning det utgör ett hot mot tryckfriheten. Det är bl.a. för att klargöra om det är möjligt att få fram regler på det här området som kan fylla en funktion, utan att stå i strid med tryckfriheten, som vi har begärt den här utredningen.
Herr talman! Då måste jag faktiskt, fast jag hade hoppats att slippa behöva göra det, läsa upp för Joakim Ollén och till protokollet det som jag hänvisade till i mitt tidigare inlägg. Herrar Lidgard och Winberg säger i reservationen att man vill ha till stånd en utredning som ”bör avse hela frågan om ekonomiskt förtal i ett vidare perspektiv, varvid även de skadeståndsrättsliga aspekterna liksom frågan om ärekränkning av juridisk person bör komma under bedömande”. Visst är inriktningen av en utredning klart uttalad — det skall vi aldrig någonsin bortse från.

Herr talman! Frågan om Serafimerlasarettet skall bevaras eller läggas ned har diskuterats i många olika instanser och under ganska lång tid. Vänsterpartiet kommunisterna har konsekvent gått emot en nedläggning av sjukhuset, bl.a. därför att vårdplatserna — framför allt akutvårdsplatserna — mer än väl behövs för Stockholms innerstadsbefolkning men också därför att det finns en väl fungerande forskning och utbildning inom sjukhuset.

Vänsterpartiet kommunisterna har också i många sammanhang påpekat fördelarna med en utbildning som är sammanknuten med forskning. Så kom då regeringens proposition 1977/78:177. Där kan man konstatera att regeringen gått emot riksdagens beslut om sammanhållen utbildning och forskning. Därför har vänsterpartiet kommunisterna motionerat i den här frågan och krävt att regeringen — den vi hade förut — skulle infria riksdagsbeslutet om fortsatt sammanhållen utbildning och forskning vid en nedläggning av Serafimerlasarettet. I socialutskottets betänkande nr 7 är vpk-motionen behandlad, och syftet med den är tillgodosett. Därför behöver jag inte yrka bifall till motionen. Men, herr talman, det är märkligt att den borgerliga regeringen — den som fanns förut — inte har tagit riksdagens uttalande på allvar. Jag har inget ytterligare att tillägga utöver det som utskottet skriver. Jag hoppas att den regering som kommer inte ignorerar riksdagens beslut utan återupptar förhandlingarna, så att vi får en sammanhållen utbildning och forskning när nu Serafimerlasarettet läggs ned, och att regeringen alltså beaktar riksdagens beslut i den här frågan, precis som det står i socialutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Det senaste valet medförde en borgerlig majoritet i Sveriges riksdag. Det ledde till att en trepartiregering bildades på grundval av denna majoritet. Efter två år har denna regering fallit på grund av djup inre splittring. Men det finns fortfarande en klar borgerlig majoritet i landets riksdag. Trots detta har det visat sig att de borgerliga partierna saknar förutsättningar att av egen förmåga skapa en ny borgerlig regering. I denna krissituation har socialdemokraterna begärt att få bilda regering för att utlysa nyval som första åtgärd — detta för att ge väljarna möjligheter att skapa en kraftfull politisk ledning för vårt land. Detta har den borgerliga riksdagsmajoriteten sagt nej till. Den borgerliga majoriteten har alltså dels misslyckats med att själv forma en regering, dels förvägrat oss socialdemokrater möjligheten att bilda regering för att genom nyval söka åstadkomma en handlingskraftig majoritet i landets riksdag. Under senare tid har det skett ett gradvis sönderfall i landets politiska ledning. Det inleddes under de utdragna inre stridigheter som ledde till den borgerliga regeringens fall. Det har fortsatt och förstärkts genom den borgerliga majoritetens hantering av den kris som följde på regeringens fall. Denna process måste få ett slut. I detta allvarliga läge kommer socialdemokraterna inte att förhindra att en provisorisk regering kommer till stånd. Därför kommer den socialdemokratiska riksdagsgruppen att i den förestående omröstningen lägga ned sina röster.

Herr talman! Efter upplösningen av trepartiregeringen väntade vi i centerpartiet att folkpartiet och moderata samlingspartiet gemensamt skulle bilda regering. Folkpartiet har emellertid strävat efter en ren folkpartiregering. Sedan socialdemokraterna utfäst sig att inte fälla ett förslag om en folkpartistisk statsministerkandidat föreligger det förutsättningar att bilda en sådan regering. En folkpartiregering, eventuellt med inslag av personer utan partipolitisk förankring, kommer enligt uttalanden av den föreslagne statsministern Ola Ullsten att följa regeringsdeklarationerna från 1976 och 1978. Detta blev helt klart först i går. Centerns ledamöter kommer i det läget inte att motsätta sig att en sådan regering bildas utan kommer att lägga ner sina röster. Folkpartiets och centerns olika uppfattningar beträffande energipolitiken gör det omöjligt för oss att rösta ja till det föreliggande förslaget.

Herr talman! I den situation som uppkom genom att fortsatt regeringssamverkan mellan de tre icke-socialistiska partierna inte syntes vara möjlig har moderata samlingspartiet hävdat, att en icke-socialistisk regering på bredaste möjliga politiska bas borde bildas. Denna uppfattning har också delgivits er, herr talman. Det minsta icke-socialistiska partiet har emellertid valt att ensamt bilda regering med indirekt stöd av socialdemokraterna. Detta kan inte uppfattas som annat än ett medvetet steg bort från en trepartisamverkan, från den politik som lagts fast i regeringsförklaringarna 1976 och den 3 oktober 1978 och från det principuttalande som ledarna för moderata samlingspartiet och folkpartiet gjorde den 5 oktober 1978. Därför kommer moderata samlingspartiet att konsekvent vidhålla den uppfattning vi framfört till herr talmannen och följaktligen rösta nej till det förslag som nu föreligger. Den nya regeringen skall dömas efter sina gärningar. Moderata samlingspartiet står fast vid trepartiregeringens politik. I den mån dess politik kommer att fortsättas av den nya regeringen kommer vi att i de konkreta sakfrågorna ge den vårt stöd. Vi röstar nej till regeringen. Dess politik kommer vi att granska och att ta ställning till i enlighet med den grundsyn jag här redovisat. Herr talman! Jag hemställer slutligen att rösträkning måtte företagas.

Herr talman! Enligt regeringsformens föreskrifter får jag för riksdagen anmäla de statsråd som jag utsett att tillsammans med mig ingå i regeringen. Statsråd och chef för justitiedepartementet är Sven Romanus. Statsråd och chef för utrikesdepartementet är Hans Blix. Statsråd och chef för socialdepartementet är Gabriel Romanus. Statsråd och chef för ekonomioch budgetdepartementen är Ingemar Mundebo. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet är Jan-Erik Wikström. Statsråd och chef för handelsdepartementet är Hadar Cars. Statsråd och chef för bostadsdepartementet är Birgit Friggebo. I anslutning till denna anmälan vill jag ge riksdagen till känna följande: Sverige är för de flesta ett bra samhälle att leva i. I fred och frihet har vi kunnat skapa välstånd och trygghet. Människor har större möjligheter än i någon annan tid och kanske något annat land. Ett stört utrymme för personliga initiativ och önskemål förenas med en stark strävan till solidaritet med dem som behöver vår gemensamma omsorg. Ändå brottas det svenska samhället fortfarande med många svårigheter. Några av våra främsta industrigrenar har under senare år mött en hårdnande konkurrens. Även om en märkbar förbättring skett i vår ekonomi sviktar ännu sysselsättningen på många håll. Det finns stora brister på det sociala området och inom utbildningen. Vi har ännu inte hunnit bygga ut en tillfredsställande barnomsorg och vi förmår inte ge all den vård som våra 5 gamla och sjuka behöver. Vi har lång väg att gå innan jämställdheten mellan män och kvinnor är förverkligad, både i hemmen och ute i arbetslivet. Varje dag påminns vi om att Sverige på många sätt är ett ofullkomligt samhälle. Riksdag och regering kan inte lösa alla dessa problem. Men vi kan verka för att ge människor bättre villkor och större möjligheter. Vi kan arbeta för att stärka den svenska ekonomin och trygga en hög sysselsättning. Den nya regeringen grundar sitt arbete på de socialliberala idéer som folkpartiet länge verkat för i riksdagen och i den trepartiregering som bildades 1976. För att regeringens förslag skall kunna förverkligas måste de finna stöd hos en majoritet i riksdagen. Vi kommer att söka bredaste möjliga förankring för vår politik. Bakom vårt arbete ligger strävan att bygga samhället på människors initiativ, ansvar och idealitet. Marknadsekonomi och mångfald skall förenas med social omsorg och rättvisa. Den sociala marknadshushållningen skall förstärkas genom åtgärder som ökar konkurrensen och motverkar maktkoncentration. I ett generöst företagsklimat kan mindre och medelstora företag ge viktiga bidrag till utvecklingskraften i hela ekonomin. Regeringen skall motverka byråkratisering och arbeta för närdemokrati. Besluten bör fattas närmare de människor som berörs av dem. Vi fortsätter den kulturoch mediepolitik som innebär att många röster kan komma till tals. Ett kulturliv med bredd och kvalitet är ett omistligt inslag i ett gott samhälle och ger människor en rikare tillvaro. Ett ökat stöd bör ges till forskning och utveckling. Det har stor betydelse för framåtskridandet och för vitaliteten i samhället. Arbetet för en bättre skola skall gå vidare. Frioch rättigheterna bör ges ett ännu starkare skydd. Genom en medveten datapolitik vill vi möta datoriseringens risker och även utnyttja datorerna till att göra arbetet intressantare och administrationen känsligare för den enskildes synpunkter och behov. Solidariteten kräver stora insatser för att i första hand skydda de sämst ställda. Människors vilja till arbete är ett lands främsta tillgång. Regeringen ser det som en huvuduppgift att bekämpa arbetslöshet. Vi vill föra vidare förnyelsen av arbetslivet under stor öppenhet för erfarenheter och synpunkter från arbetsmarknadens organisationer. Under bred enighet har införts nya lagar för ett mänskligare arbetsliv. Människor skall få större utrymme för sina egna önskemål, få mer att säga till om i sin arbetsvardag och kunna känna mer av gemenskap och arbetsglädje. Nu gäller det att steg för steg förvandla dessa tankar från paragrafer till praktisk verklighet. De äldre som vill och kan bör få större möjlighet att göra en insats i arbetslivet och i samhället i övrigt. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en central utgångspunkt för regeringens politik. I allt samhällsarbete måste finnas med en strävan efter jämställdhet. Kvinnor och män skall ha lika möjligheter och samma ansvar. Vi vill fortsätta arbetet för en mänskligare vård. Öppenvården bör organiseras som ett system med husläkare. Långtidsvården behöver ökade resurser för att kunna svara mot grundläggande mänskliga anspråk. Invandrarna är en tillgång för vårt land. De har rätt att få sin fulla del i den välfärd de är med och skapar. Stora insatser måste göras för att motverka sociala klyftor och spänningar mellan invandrare och svenskar. Den svenska utrikespolitiken ligger fast. Vår neutralitetspolitik måste förenas med ett aktivt arbete för frihet och rättvisa i världen. Vårt bistånd till u-länderna skall öka och en medveten u-landspolitik formas. Vårt ansvar inför framtiden kräver sträng hushållning med naturtillgångarna. Tekniken måste anpassas till kraven på god miljö och ett samhälle i ekologisk balans. Energipolitiken skall inriktas på att tillgodose behovet av energi, åstadkomma en effektivare hushållning med energi, utveckla nya förnyelsebara energikällor, minska Sveriges stora oljeberoende och ge handlingsfrihet för framtiden. Regeringen avser att bedriva en energipolitik som kan få bred uppslutning i riksdagen och bland svenska folket. Regeringen kommer att verka för skärpta krav på säkerhet för olika energislag. Regeringen ser som en av sina viktigaste uppgifter att öka tryggheten och säkerheten i vår energiförsörjning. Den oro som vi människor känner inför riskerna med kärnkraft och andra energislag bör vi ta som en allvarlig uppfordran till att skapa största möjliga trygghet. En stark ekonomi ger de grundläggande förutsättningarna för att vi skall kunna förverkliga en målmedveten reformpolitik samt trygga sysselsättning och framsteg. Den svenska ekonomin är nu på uppgång. Det är en central uppgift att fullfölja arbetet på att skapa balans i samhällsekonomin och stärka Sveriges ställning som industrination i främsta ledet. Vi bör sträva efter att fullt utnyttja landets produktionsförmåga. Inflationen skall bekämpas. Investeringarna för framtiden måste komma i gång. Stora näringspolitiska insatser är nödvändiga. Riktlinjer för den framtida sysselsättningen, näringsoch regionalpolitiken skall utarbetas. Vårt skattesystem skall reformeras och marginalskatten sänkas i breda inkomstskikt. I nuvarande parlamentariska läge, där regeringen saknar egen riksdagsmajoritet, finns särskilda risker för att budgetbehandlingen i riksdagen kan komma att präglas av att partierna för fram reformförslag som i sig är angelägna men som sammantagna är alltför kostnadskrävande. Regeringen vill därför understryka att regering och riksdag tillsammans måste se till att den kommande budgetbehandlingen präglas av ansvar för landets ekonomi. På de grunder jag här angett skall regeringen sträva efter samförståndslösningar i hela folkets intresse. Regering och riksdag måste ta sitt gemensamma ansvar för landet, genom ett nära och förtroendefullt samarbete. Statsministerns anmälan lades till handlingarna.

Herr talman! Vi har i dag att diskutera och ta ställning till den framtida inriktningen av vårt lands internationella utvecklingssamarbete enligt utrikesutskottets betänkande 1978/79:1. Utgångspunkter för diskussionen kan vi vidare hämta i propositionen 135, som avlämnades i mars i år, och i partimotionerna från de dåvarande oppositionspartierna samt i ett antal enskilda motioner. Varje uppmärksam läsare av utskottsbetänkandet kan se att särskilt den socialdemokratiska partimotionen 1977/78:1912 kom att vidga debatten och precisera olika problem för utskottets ställningstagande. Det är annars resultatet av två utredningar som utgör grunden för propositionen 135: den biståndspolitiska utredningen och industribiståndsutredningen. Den förra tillsattes 1972 av utrikesminister Wickman och hade vidsträckta direktiv att gå igenom svensk biståndspolitik i alla dess aspekter. Utredningen tillsattes efter ideliga framstötar från borgerligt håll för att få till stånd en omprövning av politiken. Den leddes av Torsten Nilsson, tidigare utrikesminister. I utredningen företräddes alla de fem partierna i riksdagen. Efter valet 1976 lämnade Torsten Nilsson utredningen, men då var arbetet med huvudbetänkandet i det närmaste avslutat. Sture Korpås övertog ordförandeskapet. I direktiven för utredningen angavs främst tre skäl för översynen och utvärderingen av den svenska biståndspolitiken. För det första hade u-länderna framfört krav på i-länderna, som ställt svensk biståndspolitik inför nya uppgifter och krav på ändrade avvägningar. För det andra hade biståndsanslagen ökat kraftigt. För det tredje var det en viktig uppgift att förankra den svenska biståndspolitiken i en bred opinion och att stärka solidariteten med den tredje världens folk. Utredningen gick grundligt till väga och lämnade så småningom ett omfattande betänkande som innehöll en bred analys av underutvecklingens orsaker. Likaså belystes de trånga villkor som existerande ekonomiska system och politiska maktförhållanden ger strävandena att få till stånd en utveckling som omfattar alla människor i den fattiga delen av världen. När det gäller riktlinjer för svensk biståndspolitik visade det sig råda en betydande enighet i utredningen om att fullfölja denna politik efter de intentioner som dragits upp av den socialdemokratiska regeringen och behandlats och beslutats av riksdagen under 1960 och 1970-talen. Utredningen fann sålunda att man när det gäller utformningen och inriktningen av biståndet kan se fyra mål. Biståndet bör leda till resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomiskt och politiskt oberoende samt demokratisk samhällsutveckling. Eftersom dessa fyra mål presenteras som vägledande både i propositionen och i utskottets utlåtande är det angeläget för mig att om de olika målen och motiveringarna tillägga något ytterligare från utredningen.

Ekonomisk och social rättvisa måste vara utvecklingssamarbetets huvudsyfte och prägla såväl biståndets utformning som valet av samarbetsländer. Det är inte tillräckligt att bistånd går till mycket fattiga länder, det måste också nå ut till de fattiga människorna. Utjämningsmålet får från denna utgångspunkt betydelse för ländervalet. Utredningen förklarade också att målet nås enklast när mottagarlandets egen regering satsar på en politik för att tillgodose de sämre ställda folkgruppernas behov och det sålunda råder samstämmighet mellan givaroch mottagarland. Det tredje målet, strävan att förstärka det politiska och ekonomiska oberoendet, har under senare år blivit ett alltmer uttalat mål för u-länderna som grupp. För utformningen av den svenska politiken har oberoendemålet betydelse i två avseenden, menar utredningen, och påminner för det första om att det redan i propositionen från 1962 nr 100 hette, att biståndet skall stödja en utveckling som gör att ”det av flertalet u-länder nyförvärvade politiska oberoendet ges det ekonomiska underlag och sociala innehåll, som är en förutsättning för en demokratisk samhällsutveckling och för verklig nationell oavhängighet”. För det andra menar utredningen att oberoendemålsättningen innebär att vi skall stödja u-länder som utsätts för yttre tryck. Detta tryck kan komma från stormakter eller mäktiga grannar som genom olika åtgärder vill tvinga fram politiska förändringar eller följsamhet. Det kan också komma ifrån internationella finansiella organisationer eller multinationella företag för att pressa fram en omläggning av den ekonomiska politiken. Slutligen vill jag också referera något av det som utredningen uttalar om den fjärde målsättningen för svenskt bistånd, att bidra till en demokratisk samhällsutveckling. Utredningen betonar att förutsättningarna att förverkliga en i västerländsk mening fungerande demokrati är så mycket svårare i u-länder med de ekonomiska och sociala förhållanden som där råder. Man bör därför inte enbart se till de formella ramarna för demokratin. Ett folkligt deltagande i beslutsprocessen är viktigt även om det inte sker i, enligt vår mening, demokratiska former. Utredningen säger vidare: ”I en del av des.k. enpartistaterna kan det enda tillåtna partiet ha karaktären av en nationell folkrörelse med det främsta syftet att mobilisera mänskliga och materiella resurser för utvecklingen. Inom denna ram finns ofta möjligheter till ett brett deltagande i beslutsprocessen. En förutsättning är att deltagandet grundas på en dialog där kritik och avvikande meningar kan framföras utan risk för repressalier. Härigenom skapas bättre underlag för beslut och politiken kan grundas på medborgarnas förtroende. Samtidigt läggs en grund som kan vidareutvecklas till en mer utvecklad demokratisk samhällsordning.” Herr talman! På detta utförliga sätt har jag velat kommentera de mål vi är eniga om för det framtida biståndet. Min källa har som framgått varit biståndsutredningens uttalanden, som har framlagts i enighet och inte heller bestritts av biståndsminister eller av utskottet. Jag finner det viktigt att göra denna målbeskrivning så allsidig som möjligt eftersom den enligt föredragandens uttalande i propositionen bör vara vägledande för valet av programländer i framtiden. Ländervalet har sedan länge varit en av de stora diskussionsfrågorna i riksdagen. Många av oss minns de upphetsade diskussionerna vid 1970 års riksdag, då man från regeringen sökt ange förutsättningarna för att nå uppställda mål genom samarbete med länder vars ledningar hade samma ambitioner som vi i olika hänseenden. Efter de förtydliganden som riksdagen då gjorde, i allt väsentligt i linje med den socialdemokratiska regeringens förslag, har detta riksdagsbeslut sedan dess varit vägledande för vårt länderval. Listan på programländer omfattar i dag ett 20-tal. Så många länder stämmer inte med den många gånger uttalade koncentrationsprincipen i fråga om både länder och ämnessektorer som vårt biståndssamarbete rimligen kan omfatta för att vara effektivt. Biståndsmyndigheten SIDA har flerfaldiga gånger pekat på detta förhållande och velat få till stånd en gallring på listan av länder. Detta har tagits upp utan något bestämt ställningstagande från biståndsministerns sida. I den socialdemokratiska motionen 1912 understryks nödvändigheten av att kontinuerligt pröva både valet av programländer och biståndets omfattning för de olika länderna. Utskottet har på ett försiktigt sätt — alltför försiktigt tycker vi socialdemokratiska ledamöter — gett sin allmänna anslutning till förslaget om en kontinuerlig översyn. Vi har därför på denna punkt en reservation, nr 4 vid avsnittet 7. Riksdagsspråket i reservationen har kommit att fördunkla vår avsikt som i klartext är att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda och framlägga förslag om hur och i vilken takt den av oss förordade länderkoncentrationen skall genomföras. En sådan åtgärd är aktuell, då listan säkerligen kommer att tillföras nya länder. Vi förutser alla att Namibia och möjligen även Zimbabwe kommer till inom en inte alltför avlägsen framtid. Det har skett en tyngdpunktsförskjutning av det svenska bilaterala biståndet som gynnar länderna i södra Afrika. Det är vi socialdemokrater till freds med; det stämmer med biståndsmålen och med den utrikespolitik som Sverige för. Det tjänar inte så mycket till att i dag granska listan land för land med hänsyn till biståndsanslagens storlek. Det får vi återkomma till, men det är för oss socialdemokrater tillfredsställande att konstatera att utöver länderna i södra Afrika även Vietnam och Tanzania tillhör de länder som får betydande svenskt bistånd. Numera är också befrielserörelserna relativt väl tillgodosedda. Jag skall senare i mitt anförande be att få tillfoga några mera personliga reflexioner inför en omprövning av länderbidragen, som jag vill anknyta till ett par av våra mottagarländer. Men dessförinnan vill jag understryka att vi socialdemokrater självfallet önskar se samarbetet med olika länder utvecklas långsiktigt med utgångspunkt i landprogrammeringens principer där landets egen politik och planering skall vara vägledande. Det är inom ramen för dessa landprogram som anslaget för direkt bistånd skall möjliggöra att våra mål förverkligas och kommer de fattiga människorna till godo. Det talas inte sällan om enigheten i synen på biståndspolitiken. Och jag kan hålla med om att den är stor när det gäller den egentliga biståndspolitiken, och den grundlades, som jag framhållit, redan i 1960-talets regeringspropositioner. Som uttryck för samstämmigheten inom riksdagen kan jag också nämna den allmänna uppslutningen kring FN:s verksamhet, som bl.a. lett till att Sverige är stor bidragsgivare till UNDP och raden av andra biståndsorgan inom FN. En tredjedel av biståndsanslagen går ju till internationella organisationer. Vad gäller synen på IDA och Världsbanken är vår uppfattning inte samstämmig med övriga partiers. U-länderna önskar emellertid se Sverige som medlem i fortsättningen, men vi förordar inte att Sverige lämnar medlemskapet och bidragsgivningen till IDA. Om detta kommer Sture Ericson att tala utförligare längre fram i debatten. Om volymmålet för biståndsanslagen, det s.k. enprocentsmålet, råder i dag så gott som total enighet. Jag tillhör dem som ansett att detta mål varit avgörande för att vi så tidigt nådde en viss nivå av våra anslag för biståndsändamål. Vi tillhör de mycket få länder som nått FN:s s.k. 0,7 procentsmål och likaså målet att avsätta för biståndsmål 1 96 av vår BNP. Eftersom dennas tillväxt varit obetydlig de senaste åren har även biståndsanslaget ökat obetydligt. Vi ser från socialdemokratiskt håll emellertid inte någon anledning att nu sätta upp något nytt volymmål. Vi säger i vår partimotion: ”Enprocentsmålet bör enligt vår mening uppfattas som en miniminivå för anslagen. -—-—- Ansträngningar bör emellertid göras att i takt med växande resurser öka nivån.” Om denna viktiga fråga råder fullständig samstämmighet i utskottet. Utan att vi därför förhäver oss måste vi med stort allvar beklaga att andra länder inte är beredda att uppfylla de löften de utställt om bistånd till de fattiga länderna. Bland de försumliga återfinner vi bl.a. de ekonomiska stormakterna USA, Västtyskland och Japan, vilkas bidrag skulle haft en så avgörande betydelse. DAC-ländernas bidrag har de senaste åren varit mycket lågt och är nu nere på 1950-talets nivå, dvs. svarar endast mot en tredjedel av enprocentsmålet. Detta förhållande skall sättas i relation till den information vi fortlöpande får om förhållandena i de fattiga länderna. Om vi tar del av Världsbankens senaste årsberättelse finner vi att det gångna kvartsseklet har inneburit stora framsteg för utvecklingsländerna allmänt sett. Inkomsterna har ökat. Läskunnigheten har blivit vanligare. Livsmedelsoch hälsosituationen har förbättrats. Industrialiseringen har fortskridit, och det har skett en ökad urbanisering. Men skillnaderna mellan olika länder visar sig vara enorma. På samma sätt består och ökar klyftorna mellan olika befolkningsgrupper i många u-länder. Ett bestående fåtalsvälde utövat av eliten, en rik överklass, militärjuntor etc. konserverar dessa skillnader i levnadsvillkor. För att förbättra massornas villkor behövs jordreformer, landsbygdsutveckling, slumsanering och mera jobb. Folklig medverkan i organiserade former behövs. Ofta bekämpar de styrande sådan medverkan. Det gäller som bekant en spirande fackföreningsrörelse, som ofta motverkas eller förbjuds av den politiska ledningen. I den tidigare omnämnda Världsbanksrapporten anges att 800 miljoner, dvs. två tredjedelar av befolkningen i de fattigaste länderna, lever i absolut fattigdom utan tillräcklig mat, i miserabla bostäder samt utan egentlig utbildning och hälsovård. Man beräknar att denna försummade del av mänskligheten skall uppgå till 600 miljoner individer ännu 1985. Det är i sanning dystra perspektiv. Dubbelmålet att med en snabb ekonomisk tillväxt reducera människors fattigdom har slagit slint. Tillväxten har inte varit tillräcklig, men inte heller har kraften och förmågan att fördela tillväxtens frukter varit till finnandes. Från ILO, Internationella arbetsorganisationen, kommer uppgiften att över en miljard nya jobb, närmare bestämt 1 250 miljoner, måste skapas före slutet av detta århundrade, de flesta av dem i tredje världen. Detta är en utmaning av en storleksordning som mänskligheten aldrig tidigare har upplevt. Vi har våra egna sysselsättningsproblem, nog så brydsamma för vårt land men ändå hanterbara i jämförelse med motsvarande problem för de fattiga länderna. Att deras problem har ett nära sammanhang med våra lär vi oss om vi i stället för biståndspolitik övergår till att diskutera u-landspolitik. Den biståndspolitiska utredningen introducerade en diskussion om ulandspolitiken, och de frågor som måste bearbetas när biståndspolitiken sätts in i sitt sammanhang med arbetsmarknadsoch näringspolitiken i vårt eget land och sysselsättningseffekterna här hemma blir en tungt vägande faktor. Hur företagen och näringslivet ser på problemen och utvecklar sina aktiviteter är i mycket avgörande. Vi är väl underkunniga om att man på den kanten haft föga respekt för den mening som annars hävdas: att vi skall noga skilja på åtgärder av biståndspolitisk innebörd och sådana som har till syfte att främst se till svenska intressen; de må vara företagsekonomiska eller av något annat slag. Hurliten respekt man kände för att hålla isär bistånd från övrig politik kom klart fram i ett remissyttrande över den biståndspolitiska utredningen som avlämnades gemensamt från Svenska arbetsgivareföreningen, Industriförbundet och andra näringslivsorganisationer. I detta yttrande pläderar man för att inte längre uppehålla åtskillnaden mellan insatser som görs i utvecklingsländerna med biståndsmedel och projekt som är kommersiellt finansierade. Jag citerar från yttrandet: ”Sverige kan bidra till en ökad industrialisering av de fattigare u-länderna genom anvisning av biståndsmedel för exempelvis utbyggnad av infrastrukturen, genom ett effektivt investeringsgarantisystem etc. Organisationerna anser också att det kan vara värdefullt med ett organ som kan bistå företag utan erfarenhet av u-landsverksamhet med upplysningar, kontakt med u landsföretag samt i vissa fall aktiekapital för projekt i u-länderna. Vi hälsar därför med tillfredsställelse att bl.a. denna fråga kommer att behandlas av 1977 års utredning om industribiståndet. Utgångspunkten för ett resultatinriktat svenskt industribistånd måste vara att ta tillvara det kunnande som finns inom svensk industri och erbjuda uländerna att ta del av detta. Biståndsorganets uppgift bör därvid vara att identifiera de områden som kan komma ifråga för industribistånd och med dessa som utgångspunkt utarbeta konkreta förslag till biståndsprojekt. Biståndsarbetet inom industriområdet bör för att nå maximalt resultat utgå från målsättningen att finna områden där den svenska industrin kan tillgodose u-ländernas önskemål och bidra till att projekt inom dessa områden kan genomföras. Vi kan därför inte ansluta oss till bedömningen att en åtskillnad måste göras mellan projekt som finansieras av biståndsmedel och kommersiellt finansierade projekt, om därmed menas att en kombination av de båda finansieringssätten i ett och samma projekt skulle vara utesluten. Tvärtom anser vi att en kombination av de båda finansieringssätten många gånger kan vara att föredra framför enbart biståndsfinansiering, särskilt vid industriprojekt, som inte kan motiveras av enbart kommersiella motiv.

För säkerhets skull blev det en enmansutredning. Det var inte längre tal om att förankra utredningsarbetet bland parlamentariker. I en referensgrupp fanns representanter från bl.a. näringslivet och de fackliga organisationerna. Men det fanns inte ens utrymme för dessa att i eget yttrande utveckla sin syn på de förslag som lades fram. Vad t.ex. LO tyckte om förslaget blev känt först när LO i sin tur yttrade sig om förslaget att inrätta en fond för att stärka svenska företags möjligheter att bygga ut sin industriella kapacitet i vissa u-länder. Som framgår av utskottsbetänkandet föreslår socialdemokraterna i en reservation att detta förslag i dag avvisas av riksdagen. Våra skäl för detta framgår av reservationen, som jag hänvisar till liksom till vad Gertrud Sigurdsen längre fram i debatten kommer att framföra. Låt mig bara om detta förslag få tillägga att med den nya parlamentariska situationen borde det finnas goda förutsättningar att avvisa förslaget och få tillbaka frågan om hur vi skall utveckla industribistånd i en annan tappning än den som i dag har serverats OSS. Mina betänkligheter emot förslaget hänför sig inte minst till den oklara roll som SIDA kommer att få spela i fortsättningen, både här hemma och ute i mottagarländerna. Det hjälper inte långt att uttala att man står på u-landets sida då man involveras i en process i vilken det gäller för de svenska myndigheterna, och därmed ambassaderna med biståndskontoren som medverkande, att bevaka och verka för svenska intressen. Vi skulle få precis den sammanblandning av bistånd och annat som vi hittills på alla sätt sökt undvika. Vad jag sagt får inte tolkas så att jag inte är medveten om att u-länderna önskar svensk medverkan för att skapa en industriutveckling. De står i själva verket i kö för detta. Och det är heller inte någon sektor av SIDA:s verksamhet som växer så snabbt som den som arbetar med att inom biståndets ram medverka i industriutvecklingen. Utöver detta behövs andra medel. Vi har i vår motion anvisat sådana. De bör prövas innan man tar ställning till förslaget att inrätta en fond. Som avslutning på mina synpunkter om industribistånd vill jag hänvisa till vad SAREC i en intressant inledning till sin anslagsframställning om ulandsforskning under budgetåret 1979/80 anför. Man säger: ”De konkreta punkterna i handlingsprogrammet för en ny ekonomisk världsordning och t.ex. i nord-syddialogen om en förmånligare ställning för u-länderna i den internationella marknadsekonomin har dock större omedelbar betydelse för några u-länder än för andra. I ett antal länder, främst i Sydoch Sydostasien, Latinamerika och ett par oljeländer, har den moderna industrin haft en snabb tillväxt under den senaste tioårsperioden. Utländskt kapital, importerad teknologi och export av de färdiga produkterna har präglat denna industrialisering. Den har varit framgångsrik på så sätt att industriproduktionen vuxit betydligt snabbare i u-länderna än i i-länderna under hela 1970-talet. Mellan 1970 och 1976 ökade den med 49 procent i u-länderna och med 21 procent i de utvecklade marknadsekonomierna.” Och SAREC uttalar i fortsättningen: ”Det finns inslag i de nuvarande utvecklingstendenserna som motverkar möjligheterna till en utveckling som förbättrar levnadsförhållandena också för de fattigaste länderna och människorna i tredje världen. Landstudier har gjorts som visar att en industrialisering i ett u-land med hjälp av modern storskalig teknologi måste åtföljas av målmedvetna parallella satsningar på andra områden för att en växande del av befolkningen skall få del av utvecklingens resultat. Ensidig satsning på ”världsmarknadsindustrier kan ge snabba valutainkomster och hög tillväxt men har liten nettoeffekt på sysselsättning. I många fall kan den sociala situationen försämras.

Det är inte någonting som vi löser i snabbutredningar. Sådana kan riskera att föra oss in på fel spår. Min förhoppning är att de betänkligheter jag vet finns även inom tidigare regeringspartier till förslaget om denna fond kan undanröjas i dag. Herr talman! Jag vill nu återvända till länderfrågan och lägga några personliga synpunkter på denna inför en genomgång av hur de uppställda målen stämmer med den politik som utvecklas i mottagarländerna. Då länderkretsen skall minskas eller biståndsanslagen skall trappas ned blir det nödvändigt att som ett viktigt kriterium ha en värdering av denna samstämmighet. F. n. kan jag peka på två länder, nämligen Pakistan och Bangladesh, där en öppen diskussion om den bristande samstämmigheten borde eftersträvas. Jag är mycket medveten om hur känslig denna fråga är. Det är i båda fallen länder bland världens allra fattigaste som inte förskonats från krig och inbördes oro. De har haft och har hårda politiska ledningar. Men även i dessa länder förstår de styrande att sko sig på folkets bekostnad. Dessa länder har haft svårt att nyttiggöra för en positiv utveckling det stöd som vårt land har lämnat. Vad gäller Pakistan har svenskt bistånd under en period skurits ned kraftigt, men den borgerliga regeringen och riksdagsmajoriteten har funnit skäl att åter trappa upp det. Jag måste motsätta mig detta med hänvisning till den politiska situation som är rådande i landet. Till det kommer att man visat sig oförmögen att utnyttja de bidrag man fått och även att delta i en planering för framtiden. Jag nämnde tidigare att vi socialdemokrater anser det viktigt att vi har svängrum för insatser i nya länder. Vår uppfattning att det svenska biståndet skall vara koncentrerat till ett inte alltför stort antal länder innebär inte att vi utesluter biståndsinsatser till nya länder eller områden, när vi finner det så påkallat. Vi måste ha möjligheter att i vissa bestämda fall under särskilda omständigheter kunna göra målinriktade och i tiden avgränsade insatser. Vi fann detta påkallat i fråga om Portugal efter fascismens fall, trots att landet föll utanför våra traditionella biståndskriterier. Då gällde det att rycka ut till stöd för en demokrati i födslovåndor. Den insatsen kan trappas ned i takt med att demokratin befästs. Vi måste även i framtiden ha möjligheter att kunna göra liknande angelägna och selektiva insatser i särskilt utsatta fall och områden. Jag tänker på Latinamerika, en kontinent där den överväldigande majoriteten av stater styrs av diktaturregimer och där vi för övrigt endast haft ett enda land, Cuba, som samarbetspartner. Det ligger givetvis i linje med vår övergripande utrikespolitiska målsättning att ställa upp för de krafter som kämpar för demokrati, social och ekonomisk rättvisa och nationellt oberoende. I Latinamerika har vi ytterst få demokratier. Vi måste kunna medverka till att stödja en regering och en stat som nyligen besegrat en diktatur och som för en svår kamp mot inre och yttre motståndare för att befästa sin nyvunna demokrati. I ett sådant läge räcker det inte med omvärldens muntliga stöd; då behövs också materiellt stöd, särskilt i det svåra inledningsskedet. Biståndspolitiken kan inte vara undantagen denna utrikespolitiska målsättning. Ett exempel är Dominikanska republiken. Där har efter årtionden av diktatur och sociala orättvisor en reforminriktad regering vunnit ett stort folkligt stöd i fria val. Nu måste uppdämda förväntningar tillgodoses, orättvisorna och nöden bekämpas. Men landet befinner sig i ett ekonomiskt krisläge, demokratin vilar på osäker grund, risken för ett bakslag är uppenbar. Den nyvalda regeringen vädjar i detta läge om omvärldens stöd. Dominikanska republiken kan i dag få tjäna som exempel på ett land som enligt min mening bör i vanlig ordning prövas som mottagare av svenskt bistånd. Herr talman! Låt mig sammanfattningsvis säga att det råder betydande enighet om principerna för biståndspolitiken, och huvuddragen för dess genomförande stämmer med intentionerna från 1960-talet. I tillämpningen framöver har vi att noga följa hur denna kommer att stämma med uppställda mål. En öppen och engagerad diskussion måste vi eftersträva. Den fasta förankring vi haft för ett levande u-landsintresse i våra folkrörelser måste ges all möjlig stimulans. De frågor som kommer att vara centrala i dagens debatt kommer att visa att utvecklingssamarbetet angår oss i Sverige mycket nära. När det gäller förslaget om fonden för industribistånd vill jag säga att detta bör avvisas. Jag yrkar bifall till samtliga s-reservationer fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har tre talare anmälda i detta ärende. Vi har gjort en uppdelning av frågorna så, att C.-H. Hermansson skall tala om u-landspolitiken, imperialismen och Sveriges roll. Eva Hjelmström tar upp de internationella bankerna, och då främst IDB och Världsbanken/ IDA. Jag tänker beröra i första hand vissa av de frågor som ryms inom det område som benämns biståndspolitik. Jag vill först konstatera att propositionen 135 och utrikesutskottets betänkande är vilseledande dokument. Bakom detta står i första hand en folkpartist — det blir två om också den folkpartistiske biståndsministern räknas in. Vid en ytlig betraktelse av proposition och betänkande kan man lätt få intrycket att vi i Sverige, den borgerliga regeringen, minsann står på de fattigas sida i de fattiga länderna. Massmedia blåser under denna myt. Att tränga in bakom den välputsade fasad som propositionen 135 visar upp tycks inte vara intressant. Den information som förmedlas från den tredje världen, och då främst från de progressiva och socialistiska staterna, förmedlas ytterst sällan vidare ut till svenska folket. Solidariteten med de fattiga och förtryckta i världen skall vara ett av huvudargumenten för Sveriges engagemang internationellt. För detta anslår vi varje år ett antal miljarder is.k. bistånd. Detta är värdefullt; en del av dessa pengar kommer faktiskt de fattiga i de fattiga länderna till del. Men nu kan man inte enbart tala om biståndspolitiken, utan den är en del av vår utrikespolitik. Utrikespolitiken bestäms av Sveriges position i den kapitalistiska världen. På ekonomins, politikens och kulturens områden är det svenska samhället fast knutet till det imperialistiska system som domineras från USA. Närmare hälften av den svenska industrins produktion exporteras till kapitalistiska länder. En femtedel av den svenska industrins anställda arbetar i andra länder. Ser man till Sveriges storlek och folkmängd, finner man att fler och större multinationella företag hör hemma här än i något annat land. De stora svenska företagens intressen har färgat den svenska utrikespolitikens alla grenar. När avgöranden skall äga rum i de internationella församlingarna sätter sig Sverige på imperialisternas sida av bordet, bredvid industriländerna i Västeuropa, i Nordamerika och på andra sidan klotet. Det märks i den svenska handelspolitiken; det lilla, högt industrialiserade landet Sverige är en av frihandelns ivrigaste försvarare, därför att det hemma inte finns marknad nog för de stora företagen att överleva. Latinamerika är i dag den kontinent där multinationella företag har sitt eldorado. Samtidigt råder där ett fruktansvärt förtryck av befolkningsmajoriteterna. Brasilien, Argentina, Chile och Nicaragua är exempel på skräckregimer som gjort sig ökända i hela världen. Här befinner sig de svenska företagen. Här ökar de ständigt sin verksamhet. Här deltar de aktivt i att förtrycka och förnedra de arbetande. Här säljer Sverige vapen som möjliggör för förtryckarregimerna att upprätthålla terrorn. Det finns ingen entydig bild av de multinationella företagen och deras roll i olika u-länder, säger utskottet. Jag anser att detta är rena tramset. Den ende som kan undgå att se en entydig bild är den som blundar. I Iran kräver miljoner människor demokratiska frioch rättigheter. Många av dem mördas brutalt av den kunglige diktatorn. Vad gör Sverige och den borgerliga regeringen? Jo, man beklagar och hoppas att shahen skall lyckas skapa demokrati. De ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Iran blomstrar som aldrig förr. I Oman härskar en sultan Qabus. Hans vapen är terror. Hans militär är utrustad med Boforsvapen. Dessa används mot befrielserörelsen PFLO. På Östtimor kräver ett helt folk att Indonesiens brutalitet skall upphöra, att folkmajoritetens mening, såsom den uttrycktes i fria val för några år sedan, skall respekteras. Vad gör Sverige? Vart tog solidariteten med de fattiga och förtryckta vägen? Till Tunisien ger vi fortfarande 30 milj.kr. i bistånd varje år. Regimen i detta land bedriver en systematisk klappjakt på den tunisiska fackföreningsrörelsen och dess ledare. Vad gör den borgerliga regeringen i Sverige? Ingenting. Mänskliga frioch rättigheter är ett avsnitt i propositionen. ”Respekten för dessa värden måste vägas in i valet av samarbetsländer för svenskt bistånd”, säger utskottet. Jag instämmer helt i det, men det gör tydligen inte utskottet om man ser till de samarbetsländer vi har i dag. Dessutom är utskottet behäftat med en inskränkt uppfattning. Vi från vpk kan inte acceptera att man talar om mänskliga rättigheter utan att också uttryckligen nämna de ekonomiska och sociala rättigheterna. Innan jag tar upp frågan om ländervalet vill jag säga att mänskliga rättigheter måste vara en grundläggande princip i vårt internationella engagemang över huvud taget. Jag har gett exempel på att så inte är fallet. I det multilaterala samarbetet bör också dessa värden vägas in. Detta anser tydligen inte utskottsmajoriteten. Jag vill understryka att jag inte menar att vi överallt där mänskliga rättigheter förtrampas skall avbryta handelsförbindelserna. Men de ekonomiska förbindelserna och storleken av dessa får inte avgöra om vi skall agera kraftigt eller inte agera mot förtryck och terror. De får heller inte göras beroende av om en befrielserörelse skall få stöd, otillräckligt stöd eller inget stöd alls. Det viktigaste inom den bilaterala biståndspolitiken är de kriterier som skall gälla för valet av länder som Sverige skall samarbeta med och hur dessa skall användas i praktiken. Samarbete skall i första hand ske med de länder som bedriver en ekonomisk och social politik, som bidrar till att nå ut till de fattigaste befolkningsgrupperna. Så långt är alla överens. Man vet nämligen att löntagarna i det här landet ställer dessa krav. De har inget intresse av att deras pengar går till regimer, vilkas politik är sådan att klassklyftorna ökar i stället för att minska. De har inget intresse av att pengar går till redan välbärgade grupper i u-länderna. Utskottsmajoriteten lever emellertid inte upp till sina paroller. Flera av de samarbetsländer vi har i dag bedriver en politik som går i helt motsatt riktning. Pengar strös urskillningslöst över ett antal länder. Om någon kritiserar regimerna i Pakistan, Bangladesh, Kenya eller Indien, så möts han av en likgiltig tolerans. Inte kan väl vi säga något om vilket politiskt system som leder till förbättringar för de fattiga. Så talar de, vilkas världsbild formades på 1950-talet och som intet lärt av Kinas och Cubas utveckling sedan dess. Man försöker t.o.m. använda argumentet att det är de fattigaste länderna vi skall hjälpa, vilket är ett grovt försök att förenkla verkligheten. Det borde i stället heta de fattigaste befolkningsgrupperna. När dessa får stöd i en regerings politik, när de mobiliseras till kamp för bättre villkor, då bör de också få vårt stöd även om de finns i ett u-land med hög per capitainkomst. I den heliga kompromissens anda har utskottet lagt till en brasklapp till principerna för val av samarbetsländer. Man säger att samarbete kan ske med länder med olika politiska system, alltså socialistiska och kapitalistiska uländer. Tala då om för mig vilka av de nuvarande kapitalistiska samarbetsländerna som har lyckats minska sina klassklyftor! Jag kan tala om för utskottsledamöterna att de socialistiska u-länderna har lyckats med detta. Utskottet påstår att inget av våra samarbetsländer har åstadkommit en Nr 15 allmänt fördelad välståndsökning. Det är inte sanning. Cuba och Vietnam är Onsdagen den två länder, där så har skett och sker. Utskottet borde bevisa sitt påstå | 18 oktober 1978 — ende. | Jag vill ställa en konkret fråga till regeringens talesman. Han är inte här ännu, men han kommer väl.

Herr talman! Jag har sagt att vår biståndspolitik inte kan särskiljas från vår utrikespolitik. Trots detta anser jag det viktigt att man slår vakt om de framsteg som en stark u-landsopinion har åstadkommit under årens lopp. Under de två år som den borgerliga regeringen har suttit vid makten har en markant sammanblandning skett av bistånd och kommersiella transaktioner. Vi har blivit medlemmar i IDB. Vi har ökat bidragen till Världsbanken/IDA. Det skall inrättas en industrifond, som skall göra det möjligt att ytterligare berika de redan rika i u-länderna. Det bundna biståndet har ökats. Jag vill också här ställa en fråga till regeringens talesman: Tänker regeringen nu komma med förslag om att avveckla det bundna biståndet? Alla de förslag som vi ställer och som skulle bidra till betydande förbättringar för de fattiga och förtryckta i världen avvisas av utskottets borgerliga majoritet med krystade motiveringar, men hela tiden skiner igenom på vilkas sida man står. Jag vill förutom de förslag som jag har talat om ge ytterligare några.

Utskottet vill inte höra talas om att samarbetsavtal skall upprättas med vissa progressiva och socialistiska u-länder. Det säger att en bilateralisering av vår utrikeshandel är mindre önskvärd. Men så länge den inte omfattar hela utrikeshandeln, kan den ju vad jag förstår användas för att ge frihandeln ökad stabilitet. Till kravet på införande av en socialklausul säger de borgerliga i utskottet nej. Visst kan man stödja kravet direkt med handelspolitiska medel. Visst kan man knyta vissa handelsförmåner i GATT till uppfyllande av ILO konventionen om grundläggande rättigheter för arbetarna. Det är efter vad jag kan förstå en möjlig framgångsväg. Vpk yrkar vidare att en parlamentarisk utredning tillsätts för att genomföra 28 en samlad översyn av svensk u-landspolitik och de förändringar inom olika samhällssektorer som förutsätts för att tillmötesgå u-ländernas krav på en ny ekonomisk världsordning. Utskottets argumentation mot att bifalla vårt krav är svag. Att underlåta att klara ut denna fråga genom att krypa bakom uländernas något okonkreta förslag om en ny ekonomisk världsordning håller inte. Om vi menar allvar med att det behövs en ny ekonomisk ordning, en sammanhållen u-landspolitik, då får vi också i det här landet vara så vänliga att konkret utarbeta en sådan, oavsett hur vaga u-ländernas krav är. I utskottsbetänkandet tas upp teknologiöverföringskoden, som i korthet innebär att u-länderna skall få tillgång till teknologi så att de kan utveckla, välja och tillämpa teknik som är lämplig för deras egna ekonomiska och sociala mål, att de inte skall vara helt utlämnade åt de multinationella företagens godtycke. Utskottet säger att Sverige stöder arbetet på en sådan kod och att den bör vara universell, dvs. omfatta teknologiöverföring mellan alla länder. Men det intressanta, ärade utskottsledamöter, är inte att teknologiöverföringskoden blir universell — det har ingen ifrågasatt, vad jag vet. Skiljelinjen mellan ioch u-länder gäller frågan om koden skall vara bindande eller ej, och detta gäller f.ö. också uppförandekoden för multinationella företag, som i korthet innebär vissa regler och bestämmelser för att begränsa de multinationella företagens skadeverkningar i u-länderna. Båda de här kraven, om teknologiöverföringskod och uppförandekod, kommer från u-länderna. Frågan är — och jag riktar den till regeringen och till utskottets ledamöter: Är regeringen och de andra politiska partierna beredda att arbeta för att de här två koderna skall bli bindande? Eller är det kanske så att regeringen redan fattat beslut om att koderna skall vara bindande? Låt mig ytterligare ta upp några frågor som gäller biståndsanslaget. Jag har utförligt argumenterat för tillämpningen av ländervalsprinciperna, och jag har tagit upp de mänskliga rättigheterna.

Med hänvisning till vad jag sagt yrkar jag avslag på Sedan ber jag om ursäkt, herr talman, för att jag vill ta ytterligare ett par minuter av tiden i anspråk. Jag vill då säga några ord om Sydafrika och förslaget om förbud för svenska företag att nyinvestera i detta land. Förslaget är en framgång för den opinion i Sverige som under åratal har krävt ett sådant ställningstagande. Bland de politiska partierna har vpk under många år varit ensamt med krav på förbud mot investering i Sydafrika. För alla de människor som lider under apartheidsystemet är förslaget en värdefull solidaritetshandling. Men, herr talman, det finns en hake i förslaget. Den sydafrikanska regeringen har en lag som tvingar utländska företag att tillverka för den sydafrikanska militärapparaten. FN:s säkerhetsråd har förbjudit alla medlemsländer att stödja Sydafrikas militärupprustning. Man nämner uttryckligen bland strategiska produkter t.ex. kullager, och SKF är en dominerande tillverkare av kullager i Sydafrika. En fråga som det är mycket berättigat att ställa är: På vems kullager rullar de militärfordon som den sydafrikanska armén och polisen använder när de mejar ned försvarslösa demonstranter? För att undvika risken av att Sverige bidrar till att hjälpa Sydafrikas militärapparat är den enda vettiga åtgärden att förbjuda svenska företag i Sydafrika. Jag vill att utrikesministern, som kommer upp senare i debatten, kommenterar den uppgift som jag nu har lämnat — om risken för att Sverige faktiskt kan stödja Sydafrikas militärapparat. Vilka åtgärder — om nu detta visar sig vara riktigt — avser man att vidta från regeringens sida för att undvika sådana inslag?

Herr talman! Propositionen om riktlinjerna för det internationella utvecklingssamarbetet torde denna gång kunna antas av riksdagen under relativt stor enighet. Debatten om vår biståndspolitik för tio år sedan då proposition nr 100 behandlades blev långt utdragen; den tog hela 15 timmar. Men debattens längd då bör snarare tolkas som ett utslag av intresse än som tecken på svåra motsättningar. I år är ju i varje fall motsättningarna relativt små. Så har också propositionen föregåtts av ett mångårigt utredningsarbete. År 1972 tillsattes den biståndspolitiska utredningen, i vilken samtliga riksdagspartier medverkade. Dess huvudbetänkande kom 1977. Inom den utredningen, som alltså gjorde ett både tidsmässigt och eljest grundligt arbete, fanns visserligen reservationer men inte många och knappast i fråga om huvudprinciperna. Det är denna utredning som ligger till grund för dagens proposition. Men icke enbart. Propositionen bygger också på 1977 års industribiståndsutredning, och förslagen från denna, vilka även återfinns i propositionen, har som bekant varit omstridda under remissbehandlingen, vilket också kommit till uttryck i utskottet. Propositionen avlämnades till riksdagen den 30 mars i våras. Enligt mångas mening blev därmed tiden för utskottsarbetet så knapp att behandling under våren icke borde äga rum, utan uppskov borde ske till det nuvarande riksmötet. Utskottsmajoriteten delade inte denna uppfattning men gick så till vida kritikerna till mötes att utskottsbehandlingen avslutades i sak under förra riksmötet, närmare bestämt den 3 juni 1978; tid gavs emellertid för reservanterna att senare inkomma med sina reservationer. Därmed ville man vinna två saker. För det första skulle frågan icke ligga i långbänk — ett numera vanligt uttryck — över sommaren. För det andra skulle det nya riksmötet genast ha en stor fråga att behandla i början av sitt arbete och onödig tidsspillan i riksdagsarbetet därmed undvikas. Att denna debatt sedan kom att äga rum en vecka senare än planerat beror som bekant på i våras icke helt förutsebara omständigheter. Tvingades utskottet därmed att forcera sitt arbete till men för sakfrågorna? Detta kan icke göras gällande. Följande siffror är belysande. Propositionen har behandlats vid 22 sammanträden med utskottet, som sammanlagt ägnat 38 timmar och 15 minuter åt densamma. 27 utomstående personer har som sakkunniga på olika områden framträtt inför utskottet och framfört sina synpunkter. Få propositioner torde ha ägnats en så intensiv och ingående behandling i ett utskott tidigare i riksdagen — knappast ens stora grundlagsoch försvarspropositioner, för att ta några exempel. Därtill kommer att utskottsledamöterna i förväg väl kände ämnet; många av dem hade varit med i den biståndspolitiska utredningen. Varför har då biståndsfrågorna — jag bortser nu från ett ibland kontroversiellt länderval — kommit att i stort sett stå utanför det politiska stridsfältet? Detta är naturligtvis först och främst en följd av den bistra och kalla verkligheten. Klyftan mellan fattiga och rika länder har vidgats, och skevheten i fördelningen av världens resurser kan, som i propositionen, illustreras av att de tre fattigaste länderna i världen, som har nästan en tredjedel av jordens invånare, står för endast 3 96 av det samlade produktionsresultatet mätt i bruttonationalprodukt. Tre femtedelar av världens befolkning svarar för sammanlagt 10 96 av världsproduktionen av varor och tjänster. En tiondel av jordens befolkning, som bor i de 19 rikaste länderna, svarar å andra sidan för nästan hälften av världsproduktionen. Det behövs inte någon större argumentation för biståndet — jag kan nöja mig med att hänvisa, som redan har gjorts från denna talarstol, till Världsbankens senaste rapport. Allt fler inser att det är vårt lands självklara plikt att hjälpa fattiga och nödlidande folk. En effektiv hjälp till utvecklingsländerna är i första hand en fråga om medmänsklighet och rättvisa. Den är också ett bidrag till en fredlig utveckling i världen. Problemen är nu mer än någonsin tidigare i historien globala. Varje stat och varje folk har sitt ansvar. Sverige ger också ett starkt stöd åt tankarna bakom en ny ekonomisk världsordning, även om denna ännu föga har konkretiserats. Men samtidigt kräver vi att förbättringarna skall komma de fattigaste människorna till godo. Utskottet är i stort sett enigt om dessa principer, som kommit till uttryck i propositionen men också i den socialdemokratiska motionen 1912, vilken vid sidan av propositionen varit ett grundläggande dokument för utskottet. Enigheten belyses av att endast sex reservationer, samtliga s, och fem särskilda yttranden föreligger. Det är därvid att märka att reservationerna i några fall rör marginella skillnader i förhållande till utskottets skrivning. I andra fall rör de icke biståndspolitiken i egentlig mening, utan snarare den mer övergripande u-landspolitiken, som är ett betydligt mer vidsträckt begrepp. Utskottet tangerar när det behandlar sådana frågor flera andra utskotts verksamhetsområden, bl.a. finansutskottets, näringsutskottets och jordbruksutskottets. På några punkter är reservationerna emellertid mer bestämda. En av dem rör industribiståndet, som utskottets vice ordförande nyss talade om. Även om samarbetsavtalet i socialdemokraternas motförslag innehåller vissa likheter med industribiståndsförslaget, är motsättningen klar, liksom i fråga om Sveriges medlemskap i IDB. Men det är knappast en fråga om principer, utan ett konkret ställningstagande till en speciell regionbank. Riksdagen behandlade f. ö. samma fråga så sent som den 30 maj i år, och kommer att ånyo få behandla den i samband med den ordinarie budgetpropositionen om några månader. Andra frågor kommer att behandlas av andra medlemmar av utskottet. Jag skall här gå in på några delfrågor, men vill dessförinnan fästa uppmärksamheten på hur heterogen u-landsgruppen har blivit. På sätt och vis har den alltid varit det, men under senare år har skillnaderna förstorats. För att citera den avgående handelsministern kan man lämpligen göra en tredelning: för det första oljeländerna, besuttna godsägare, för det andra de nya industriländerna, som med framgång brutit in på exportmarknaderna och som satsar på en mer öppen och utrikeshandelsinriktad tillväxtstrategi — de kan liknas vid framgångsrika företagare — och för det tredje de outvecklade u-länderna, de utblottade. Det säger sig självt att våra ekonomiska och politiska relationer till dessa olika ländergrupper är och bör vara olika och att de kommer att bli det i ännu högre grad. En annan iakttagelse gäller volymen. Sverige har före de flesta andra länder uppnått enprocentsmålet. Vår strävan bör vara, säger utskottet, att biståndet skall utgöra en växande del av vår samlade produktion. Vidare sägs att enprocentsmålet är ett etappmål och en miniminivå för biståndsanslaget.

Under den förra regeringens tid har en glädjande förbättring av handelsbalansen kommit till stånd, men stora allvarliga strukturproblem återstår att lösa för Sverige, vilket numera erkänns av alla partier. Vi måste snarast få vår egen ekonomi i ordning om vi skall öka biståndet, eftersom vi icke gärna i längden kan betala detta genom att ta upp utländska lån. Exportens nödvändighet för Sveriges ekonomi består alltså icke bara i att den skall täcka importen utan även i att den skall betala andra utgifter som jag nyss gav exempel på. Nödvändigheten framgår också av det faktum att exporten för 1976 — det senaste år för vilket siffror föreligger — gav direkt arbete åt 600 000 svenskar. Exportens direkta och indirekta värde för vår sysselsättning kan var och en själv bedöma med dessa siffror för ögonen. Det är också detta som gjort att sysselsättningsskapande åtgärder, icke minst för exporten, står i förgrunden för vår ekonomiska politik. I det sammanhanget bör man också ha i minnet att detta icke endast betyder att produktion, forskning och utveckling av nya produkter på allt sätt skall stödjas, synpunkter som i dag i många sammanhang förs till torgs, utan det betyder också att man måste skapa en försäljningsorganisation som är effektiv. Vad hjälper det att forska fram och tillhandahålla aldrig så goda nya produkter, om dessa sedan inte kan saluföras på världsmarknaden därför att försäljningsorganisationen brister? Detta bör — parentetiskt — sägas av två skäl: dels därför att många tycks tro att själva tillverkningen av något nytt och bra i och för sig löser alla problem — så är ju inte förhållandet, utan varorna måste också kunna säljas — dels därför att försäljningssidan icke alltid röner den uppskattning som den vore värd. Våra svenska ingenjörer, affärsmän och konsulter utomlands betraktas ibland med ringaktning här hemma. De är ute för att tjäna pengar, heter det. Man glömmer då att det är ett nödvändigt jobb för sysselsättningen här hemma som de utför, och man bortser också från de risker utan eget vållande som deras arbete kan medföra för dem och deras familjer, vilket vi nyligen såg ett exempel på i en latinamerikansk stat. En kortvarig utlandsvistelse fört.ex. forskare, u-landsarbetare, ishockeyspelare och byggnadsarbetare är en sak, men de som har en långvarig tjänst utomlands möter stora problem i fråga om familjeliv, barnens skolgång och distans från hemlandet under det att de jobbar för Sverige. Som en exportfrämjande och sysselsättningsskapande åtgärd bör också vårt medlemskap i den interamerikanska utvecklingsbanken betraktas. För det första: Detta medlemskap är, som utskottet tidigare framhållit, icke resultatet av biståndspolitiska överväganden utan har motiverats av exportskäl. Det finansieras med medel för exportfrämjande åtgärder under handelsdepartementet och ej med biståndsanslag. Utskottet har sagt att banken och dess verksamhet uppvisar såväl positiva som negativa drag och att de positiva dragen icke bedöms vara tillräckligt starka för att man med biståndsdelen skall kunna finansiera ett svenskt medlemskap, men att å andra sidan de negativa dragen icke är sådana att de utgör hinder för ett av exportskäl betingat deltagande i banken. För det andra: Medlemskapet är att betrakta som en inträdesbiljett till den stora latinamerikanska marknadens 25 länder. Dessa länder är av de mest skilda slag: bjässar som Brasilien och Mexico, oljemagnater som Venezuela, små länder som Dominikanska republiken, diktaturer som Argentina och Chile och demokratier som Colombia och Costa Rica, för att nu nämna några exempel. Utan den inträdesbiljett som medlemskapet utgör skulle svenska företag inte kunna konkurrera — inte ens få vara med —- om betydelsefull upphandling i denna jättelika och starkt expansiva region. För det tredje: Medlemskap i IDB skulle kompromettera vår utrikespolitik, hardet ibland sagts, och i åtskilliga socialdemokratiska cirkulärledare har som exempel på bristerna i regeringen Fälldins utrikespolitik konstaterats att medlemskap i IDB föreligger. Låt oss då se vilka övriga medlemmar som finns i banken: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Israel, Italien, Japan, Jugoslavien, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Österrike. Kan sällskap med Finland och Jugoslavien anses komprometterande? Eller är det Schweiz och Österrike man syftar på? Schweiz är ju till den grad noga med sin neutralitet att det icke ens har velat bli medlem i Förenta nationerna. Kan inte denna argumentation om det komprometterande medlemskapet avskrivas en gång för alla? För det fjärde: Av visst intresse är också att åtminstone utrikesutskottet i ett nordiskt land före regeringen Fälldins tillkomst under hand fick upplysning om att den dåvarande svenska regeringen avsåg också den att inträda i IDB. För det femte: Ett utträde efter ett års medlemskap skulle vara motsatsen till en inträdesbiljett — det skulle i stället betraktas som en placering i utvisningsbåset när det gäller denna marknad. Har vi råd med det för vår sysselsättning? Därtill kommer, som nyss nämnts, att riksdagen behandlade frågan i maj detta år och att den återkommer på riksdagens bord om några månader i samband med budgeten. Ett påtagligt hot mot vår export och därmed vår sysselsättning är de protektionistiska strömningarna var de än förekommer, inom Förenta staterna eller inom EG. Sverige är mera beroende än andra länder av frihandel och därför har också Sverige under olika regeringar under efterkrigstiden varit en ivrig förkämpe för friaste möjliga handelsutbyte, inte minst inom GATT. Just nu pågår slutförhandlingar inom viktiga områden, och den 15 december faller avgörandet i ett allvarligt menat försök att komma åt icke-tariffära hinder, den s.k. Tokyorondan. Samtidigt reses emellertid i vårt land krav på nya sådana icke-tariffära hinder genom önskemål om en s.k. socialklausul — ett krav som också finns i reservationen 1, där man föreslår att Sverige aktivt bör verka för införandet av en sådan. Nu finns redan en skyddsklausul i GATT. Enligt nordisk mening bör den kunna förbättras för att den skall kunna tillämpas på ett mera selektivt sätt mot import som vållar skada. Utskottet konstaterar att Sverige i GATT-förhandlingarna sökt att i den mån som det är praktiskt möjligt få de motiv som ligger bakom det fackliga kravet på en socialklausul beaktade, men att det handelspolitiska svar som kan sökas genom GATT torde i huvudsak vara begränsat till skyddsmekanismens utformning och dess tillämpning. Att gå längre än så skulle otvivelaktigt framkalla beskyllningar för protektionistiska strävanden. Härav följer att sociala krav, avseende arbetsvillkor, arbetsmiljö, löneläge och fackliga rättigheter, icke kan stödjas med handelspolitiska medel annat än på ett indirekt sätt. I diskussionen har emellertid framförts att socialklausulen skulle kunna användas för att hindra import från länder med lägre löner och sämre arbetsmiljö. Därvid har man också pekat på förekomsten av frizoner i ett stort antal länder och uppgivit att inom dessa arbetskraften skulle utsugas till förmån för bl.a. multinationella företag i i-länderna. Förvisso finns det all anledning att noga följa frizonernas utveckling, liksom att verka för att uppförandekoder av praktiskt värde beträffande multinationella företag kommer till stånd. Utskottet har utförligt behandlat den frågans läge i olika internationella organ och har undersökt vad som där är att göra. Emellertid är beträffande frizonerna att märka att u-länderna själva önskar etablera sådana och att FN:s särskilda organ UNIDO på deras begäran är dem behjälpligt därvid. Detta organ har även hjälpt till med att organisera en sammanslutning mellan länder som har sådana frizoner eller är på väg att bygga upp sådana. Om man i dessa frizoner har sämre löner och arbetsvillkor än i landet i övrigt finns naturligtvis anledning till anmärkning från vår sida. Då är det fråga om snedvridning av konkurrensförhållandena. Är det däremot så, vilket en del exempel tycks visa på, att löner och arbetsmiljöer inom dessa zoner är bättre än i landet i övrigt faller dessa invändningar. Kritiken mot dessa skulle annars lätt kunna tas som ett utslag av protektionism, nykolonialism och förmyndarskap. I några fall förefaller uppbyggnaden av frizoner i fråga om skattebefrielser under viss tid dessutom ha likheter med vår egen regionalpolitik inom vissa områden — jämför t.ex. med befrielsen från arbetsgivaravgiften inom vissa områden! Den som är skuldfri kaste första stenen! Emellertid finns det anledning till uppmärksamhet på problemet, och den kartläggning som handelsdepartementet under sin förutvarande ledning sedan en tid sysslat med är mycket påkallad. Men vår aktivitet i dessa sammanhang får icke ha den karaktären att vi eftersträvar handelshinder, som är ägnade att skydda jämförelsevis rika ilänningars jobb på bekostnad av fattiga u-länningars jobb. Jag refererar här Carl Hamilton. Vi kan och bör icke exportera arbetslöshet till u-länderna. Vi kan inte kräva samma arbetsmiljö i ett fattigt land som i vårt eget. Vid besök i fabriker i t.ex. Kina eller Sovjetunionen kan man i vissa fall konstatera överensstämmelse mellan vår egen fabriksmiljö på 1920 och 1930-talen och dessa länders. Folke Fridells skildringar av textilfabrikerna i Sverige på den tiden har i viss mån i dag sin motsvarighet i många andra länder. Men hur skulle vår industri och våra levnadsförhållanden ha kunnat förbättras, om andra länder hade sökt och lyckats stoppa import från oss under åberopande av dessa brister i vår arbetsmiljö? Nej, det finns en annan och bättre väg att gå. Vi bör på allt sätt verka för att den allmänna standarden i dessa länder förbättras, att ge hjälp till självhjälp och att stödja dessa länders ansträngningar att utveckla sina egna resurser. Ett viktigt led är också att stödja fackligt arbete på internationell bas, att verka för att fria fackföreningar tillåts och att medlemskap i dessa ingår i begreppet mänskliga rättigheter. Den förutvarande utrikesministern Karin Söder har i FN redan utlovat svensk aktivitet i dessa syften, och hennes efterträdare kommer säkerligen att fullfölja dessa intentioner. Herr talman! Så skall jag be att för några minuter få avträda från uppgiften som talesman för utskottet och i stället plädera för vad som framförts i ett särskilt yttrande av Ingrid Sundberg och mig. Detta yttrande anknyter till motion nr 1023, enligt vilken svenskt bistånd snarast bör avbrytas till ett mottagarland, som är aktivt engagerat i militära operationer, om dessa icke kan betraktas som vidtagna i självförsvar eller har samband med landets egna säkerhetsproblem. Ett huvudmål för svensk biståndspolitik är enligt utredningen att den skall bidra till demokratisk utveckling i mottagarländerna. Remissinstanserna stöder denna målsättning, och propositionen ansluter sig till denna. Samtidigt betonas emellertid att demokratibegreppet bör ges en vid tolkning men att kravet på folkligt deltagande i beslutsprocessen måste gälla hela det politiska systemet. ”Kravet är väsentligt även om deltagandet kan försiggå i andra former än våra. Kritik och avvikande meningar bör kunna framföras utan risk för repressalier och övergrepp.” I propositionen framhålls att Sverige tillsammans med likasinnade stater och särskilt de nordiska bör söka följa en linje som ger oss möjlighet att markera vår ståndpunkt i åtminstone de svåraste fallen av åsidosättande av de mänskliga rättigheterna. Ett enigt utskott anser att Sverige inom ramen för sin alliansfria politik bör följa en sådan handlingslinje. Men minst lika viktigt är då att svenskt bistånd icke utgår till stater som är invecklade i aggressiva militära operationer långt utanför landets gränser. Ett land, Cuba, som ännu mottager svenskt bistånd — Norge hart.ex. upphört att lämna sådant — är invecklat i militära aktiviteter i 15 å 17 länder, aktiviteter som är mer eller mindre betydande. På en enda kontinent, Afrika, finns f. n. enligt uppgift 40 000 stridande kubaner. Trupperna flyttas och grupperas på ett sätt som noga överensstämmer med den politik som för stunden en av de båda supermakterna för i regionen. Det säger sig självt att många frågar, om under sådana förhållanden svenskt bistånd bör förekomma till denna militära satellit, och om detta är helt förenligt med vår alliansfria politik. Man skulle naturligtvis ha större skäl för frågan, om de fick gehör som säger att vi icke bör avskaffa biståndet till Cuba i en framtid utan t.o.m. i dag fördubbla detsamma. Herr talman! Jag skall bara kortfattat ge en synpunkt på vice ordförandens anförande nyss. Hon pläderade, under betonande av att det var hennes personliga åsikt, för ett beskärande av antalet programländer, och det finns ju många skäl för den synpunkten. Samtidigt ville hon emellertid ha en utökning inte bara med Namibia och något annat sydafrikanskt programland utan också med Dominikanska republiken. Men för att då nå en koncentration uttalar sig Anna Lisa Lewén-Eliasson i stället kritiskt mot biståndet till Pakistan och Bangladesh. I en morgontidning går en skribent i dag ett steg längre — han vill ta bort biståndet till Indien.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

Herr talman! Jag kan börja med det sista som herr Hernelius talade om, nämligen mitt personliga inlägg om ett par mottagarländer. I och för sig tror jagatt jag har mitt partis stöd för vad jag i huvudsak sade, men det här är ändå så pass allvarliga frågor att jag ville poängtera att detta var synpunkter som jag själv nu framförde. Det svåra problemet i fråga om att inte alltid ställa upp för de fattigaste länderna måste man ju se i den belysning som jag försökte ge i mitt långa anförande, där jag talade om hur olika programländerna över huvud taget fungerar. De båda länder som jag nämnde är visserligen fattiga och därför förvisso också i behov av bistånd, men frågan är om det bistånd som Sverige lämnar kommer de fattiga människorna i dessa länder till godo. Det är det som är den springande punkten. Vad det gäller Pakistan vet vi att det landet f. n. inte är mäktigt att ta emot det bistånd som det får. Situationen inne i landet är så förvirrad att man bara av det skälet skulle vara tveksam. Och när det gäller Bangladesh finns det så klara uttalanden av de ansvariga på biståndskontoret i Bangladesh om hur förhållandena är, att också där har vårt bistånd börjat göra ringa eller ingen nytta. Därför tycker jag att man har rätt att ta upp en diskussion om dessa båda länder som mottagare av bistånd. Det var ett par andra saker som jag gärna skulle vilja kommentera. Herr Hernelius talade sig varm för ett förslag som förutvarande utrikesministern Karin Söder har lagt fram i FN om skydd för fackliga representanter — ett förslag som jag inom parentes sagt tror från början framfördes av LO, men det är bara bra att det fick stöd av Sveriges utrikesminister. Det strider emellertid mot vad herr Hernelius säger till förmån för frizonerna, för ett av deras karakteristiska drag är ju att man inom dessa zoner inte får utveckla någon facklig verksamhet. Det är alltså de multinationella företagen som tillskansar sig förmåner från de fattiga länderna på bekostnad av den arbetskraft som arbetar i dessa frizoner. Det är så man får se på den saken. Herr Hernelius sade någonting annat som jag inte heller riktigt förstod. Han talade om olika kategorier av stater och satte dem i förhållande till vårt bistånd. Visst kan väl vissa grupper karakteriseras som godsägare, men då har dessa — med tanke på hur de här länderna ofta ser ut — ganska mycket livegna människor under sig. Och har inte de där framgångsrika företagarna i ganska stor utsträckning slavar? Det är ju de livegna och slavarna som vi är intresserade av när det gäller bistånd. Man måste därför gå djupare in i frågan. Sedan vill jag gärna ge herr Hernelius, i hans egenskap av ordförande i utrikesutskottet, den komplimangen att nog fick vi där arbeta intensivt med de här frågorna. Jag tycker det är viktigt att framhålla att vad han där sade är alldeles riktigt. Men det beror ju främst på att propositionen var så bristfällig att när vi i utskottet skulle behandla vår motion, som omfattade långt flera frågor, var det nödvändigt med alla dessa föredragningar och långa diskussioner. Utrikesutskottet är inte ett utskott där man voterar utan att diskutera = den komplimangen vill jag ge ordföranden i detta utskott.

Herr talman! Jag ställde i mitt huvudanförande en fråga till utskottets talesman. Frågan gäller teknologiöverföringskoden och uppförandekoden för multinationella företag. Den konkreta frågan var — jag upprepar den: Anser utskottet att detta skall vara bindande eller enbart rekommenderande? Det är nämligen oerhört väsentligt var utskottet står i den frågan, men det talar man inte om i utskottsbetänkandet. Sedan till diskussionen om ländervalet, som herr Hernelius tog upp. Han sade att Bangladesh är det fattigaste landet. Skall vi då inte hjälpa det? Men där kommer det mycket luriga och mycket farliga resonemanget in. Som den biståndspolitiska utredningen mycket klart har sagt får man inte bara ta hänsyn till vilket som är det fattigaste landet, utan man måste också undersöka om det fattigaste landets politik når ut till de fattigaste i det landet. För någon vecka sedan hade Byggnadsarbetaren en artikel av Bangladeshs förra Stockholmsambassadör Abdul Razzak, som sade följande: 62 000 är politiska fångar, 22 miljoner är jordlösa, storgodsägarna får krediterna och konstgödseln. Förra året kom det ut en landanalys av Bangladesh, gjord av två kunniga personer på SIDA, om jag inte har fel. Vad Stockholmsambassadören säger bekräftas i landanalysen: de fattiga blir fattigare och flera. Var är de biståndspolitiska målen och principerna, herr Hernelius ? Måste man inte ta in dem i resonemanget? Och måste man inte då också i en konkret verklighet tillämpa dem? Vill utskottets talesman herr Hernelius ge besked: Kommer våra 110 eller 130 milj.kr., som vi varje år ger till Bangladesh, de fattigaste i landet till del? Det är oerhört viktigt att få ett svar på den frågan, när nu herr Hernelius tar upp detta. Jag anser att pengarna inte går till de fattigaste. Det sker ingen förändring till det bättre i Bangladesh för dem, utan det är privilegierade skikt i Bangladesh som skor sig på vårt lands och andra länders bistånd, medan de fattiga människorna inte får någon nytta av biståndspengarna.
Herr talman! Den första frågan från herr Måbrink gällde vad utskottet säger i fråga om koder för multinationella företag och om dessa skall vara bindande eller icke. Jag vill då hänvisa till vad som står på s. 20 andra stycket i utskottsbetänkandet: ”Det förefaller emellertid utskottet angeläget att man från svensk sida verkar för att efter hand och med ledning av de erfarenheter som successivt vinns göra riktlinjerna i fråga alltmer förpliktande både för företagen och regeringarna inom OECD-området. Det nu aktuella yrkandet i motionen 1912 torde därmed få anses besvarat.” Det var svaret på den frågan. I övrigt tog herr Måbrink upp frågan om politiska fångar i Bangladesh. Det tycker jag är bra att herr Måbrink gör. Vi skall behandla varje land där det finns politiska fångar. Vi skall, tycker jag, också ta upp den frågan när det gäller Cuba, det land till vilket herr Måbrink önskar fördubbla anslaget. Beträffande utrikesutskottets vice ordförandes inlägg noterar jag med tacksamhet den blomma hon överräckte till utskottet. När det gäller hennes inlägg i övrigt vill jag beträffande frizonerna säga att det nog är riktigt att det inte finns något utrymme för facklig verksamhet i dessa zoner. Men det finns det inte heller utanför frizonerna i samma land. Det gör att det inte blir någon särställning för frizonerna. Landet skall i det avseendet — och när frågan kommer upp i FN — behandlas som en enhet, oavsett om det gäller frizoner eller inte. Det är möjligt att det när det gäller vissa delar av biståndet till Bangladesh och Pakistan är riktigt att dessa inte kommer till rätt användning i dessa jättelika länder. Utskottet kunde, har det sagts mig, konstatera en del därom vid en resa för några år sedan. Men vi har för att effektuera riksdagens beslut om anslag ett särskilt biståndsorgan, SIDA, som såvitt jag vet med stor skicklighet och stort intresse fullgör sin uppgift i ett stort antal länder. Jag har faktiskt det förtroendet för SIDA att om det är så att dess verksamhet inte kan få den effekt man har syftat till tror jag SIDA kommer att anmäla detta — så har skett i fråga om vissa andra länder — och vidta de förändringar i programmet som kan föranledas därav. Jag tar som ett exempel Etiopien. För mig ter det sig som mycket olustigt och mycket motbjudande att samtidigt som vi propagerar för ökat svenskt bistånd med syfte på de fattigaste länderna i världen tala om att undanta två av de fattigaste länderna från detta bistånd, två jättelika länder med en nöd som saknar motstycke i flertalet andra områden i världen.
Herr talman! Om vi i utskottet faktiskt har den föreställningen att man behöver börja med någon typ av översyn av våra program i olika länder — det har t.o.m. utrikesutskottet uttalat, fast i ganska försiktiga ordalag om hur den skall effektueras — måste det innebära att man granskar varje land i förhållande till dess målsättning, och därmed också dess verkliga politik. Jag hyser verkligen den förhoppningen att SIDA inte undandrar sig att ge oss upplysningar om förhållandena i länderna. Jag har i min hand en kvartalsrapport, en offentlig handling, som handlar om förhållandena i våra olika mottagarländer.

Man skall komma ihåg att i detta fattiga land lever den alldeles övervägande delen av människorna på landsbygden. Vad som krävs är alltså en jordreform, beskattning av jorden och att de landlösa som stöts ut från denna jordbrukande befolkning skall få en försörjning. Detta måste vi få diskutera, annars är det ganska meningslöst att anse att vi stöder Bangladesh, dvs. människorna i Bangladesh. Det är ju inte nödvändigtvis staten Bangladesh som vi stöder, utan det är meningen att stödet skall nå de fattigaste människorna. Det har utrikesutskottet också uttalat. Det enda jag önskar att vi i klartext skall diskutera är: Vad är det för förhållanden som till sist skall avgöra vilka länder vi i längden skall samarbeta med? Låt mig säga att jag inte har föreslagit ett avbrytande av biståndet till Bangladesh, inte heller av biståndet till Pakistan. Jag har föreslagit att vi nu skall ha en ordentlig diskussion om förhållandena med dessa båda länder som exempel. Vi vet ju att vi har ett system med mycket långsiktiga åtaganden, och det bör vi ha. Vi vet att även när förhållandena är så klara att vi nästan är beredda att omedelbart besluta om att upphöra med samarbetet tar det många år innan samarbetet tar slut. Därför måste den här diskussionen nu verkligen startas.

Herr talman! Jag måste, herr Hernelius, fråga: Var finns logiken? När jag talar om 62 000 politiska fångar i Bangladesh — och inte bara om det utan även om att där saknas ekonomiska och sociala rättigheter — och menar att detta är skäl för att successivt ta bort bistånd till det landet, hänvisar herr Hernelius till Cuba och säger att där finns det också politiska fångar. Ja, det är herr Hernelius uppfattning. Men till Cuba har ni ju skurit ner biståndet. Skall det inte finnas någon konsekvens i ert agerande? Skall ni inte då också skära ner biståndet till Bangladesh? När jag frågar herr Hernelius om uppförandekoden för multinationella företag skall vara bindande eller inte bindande får jag svaret: Men, herr Måbrink, det står att den skall vara förpliktande. ”Förpliktande” är ett moraliskt krav. Alltså svarar utskottets ordförande att koden inte skall vara bindande. Det innebär det svar som jag har fått. Såvitt jag förstår är alltså den borgerliga majoriteten för att det inte skall finnas några bindande koder i dessa sammanhang. Vi har inte heller sagt att man abrupt skall avbryta biståndet till Bangladesh och de andra länderna, men vi har frågat: Kommer regeringen att lägga fram en avvecklingsplan? Den frågan får regeringstalesmannen svara på så småningom. Det måste ju ske en successiv avveckling av biståndet till de länder som vi angett. Visst skall man hjälpa de fattiga i Bangladesh, herr Hernelius! Men det gör man bäst genom att gå in med katastrofbistånd och genom att använda sådana kanaler att hjälpen verkligen når ut till de svältande människorna. Herr Hernelius talade om ökat stöd till fackliga organisationer. Det kan man också ge, herr Hernelius. Jag är för att vi ger stöd åt den fackliga rörelsen i Bangladesh, låt vara att den fortfarande kanske är liten, och att vi ger de oppositionspartier som ändå verkar i Bangladesh stöd. Då når vi ut till de fattiga, herr Hernelius.
Herr talman! Jag vill till herr Måbrink säga att han nog bör läsa om det citerade stycket på s. 20. Bakom det uttalandet står f.ö. inte bara den borgerliga majoriteten, utan utskottet står enigt. När det gäller mänskliga rättigheter och politiska fångar behöver jag väl inte kommentera herr Måbrinks inlägg. Var och en som lyssnade på honom hörde ju att han talade om politiska fångar i Bangladesh men inte om politiska fångar på Cuba. Jag tycker att man skall tala om politiska fångar var de än finns. Beträffande fru vice ordförandens inlägg vill jag säga att självfallet bör enligt vår samfällda mening prövning av anslagen i de enskilda fallen ständigt äga rum genom SIDA, inom regeringen och i utrikesutskottet. Där kommer naturligtvis inte ens stora mottagarländer undan en prövning. Jag föreställer migt.ex. att det nu föreligger starka skäl för att pröva anslagen till Vietnam, om dessa anslag skall fortsätta att stiga och Vietnam skall bli vårt största mottagarland i ett ögonblick då Vietnam är inblandat i ett krig som av många betraktas som ett anfallskrig mot en grannstat. Jag föreställer mig som sagt att en sådan prövning genom SIDA också kan vara påkallad beträffande förhållandena i Pakistan och Bangladesh. Dock måste jag säga att det måste föreligga mycket stora hinder för att vi i Sverige skall dra in våra anslag till de fattigaste länderna i världen, som det här är fråga om, och därmed försätta de fattiga människorna där i en än sämre situation. Jag föreställer mig också att det bör föreligga vissa hinder för att uppställa villkor beträffande interna förhållanden och intern lagstiftning i dessa länder, om vi inte skall bli beskyllda för nykolonialism och förmyndarskap.